Herr talman! Jag inleder med att tacka Per Westerberg för svaret. Det var ett intressant och utförligt svar. Den direkta kritik som jag skulle kunna rikta mot svaret är att det är mycket utförligt vad gäller min första fråga, nämligen säkerheten och tillförlitligheten, men att svaret bara förbigående eller inte alls berör de tre senare frågorna. Dessa frågor rör sig om förhandlingar med ägarna om att Oskarshamn I skall få förbli avstängt, de rör sig om den centrala frågan om en avvecklingslag och om det som jag litet dramatiskt kallar för en katastrofplanering; en katastrofplanering som innebär att man har ett handlingsalternativ, om man av säkerhetsskäl behöver stänga många reaktorer. Under gynnsamma förhållanden har vi haft sju reaktorer avstängda. Man kan tänka sig detta hända under besvärliga förhållanden, exempelvis mitt i vintern, och man kan tänka sig att t.o.m. fler reaktorer tvingas stängas av. Ett par saker som jag vill lyfta fram i Per Westerbergs svar är det som han säger efter redogörelsen av läget under hösten 1993, dvs. att elförsörjningsläget vid årsskiftet 1993/94 beräknas vara nära nog normalt. Det innebär att regeringen gör bedömningen att försörjningsläget i södra Sverige är nära nog normalt när två reaktorer är avstängda. Det är en bra markering av regeringen. Det innebär nämligen att vi kan börja diskutera en normalsituation med två reaktorer ur drift. Det innebär, enligt regeringens samlade bedömning, inga problem med försörjningen i södra Sverige, och det är i södra Sverige som problemen finns från försörjningssynpunkt. Vi har här de faktiska förutsättningarna för en avveckling av två reaktorer. Min logiska slutsats blir då att två reaktorer kan förbli avställda. Jag är mycket glad om vi kan komma så långt att vi får ett beslut om att en reaktor, nämligen den äldsta, Det är dessutom en synpunkt som inte är speciellt originell, utan som delas av många. Regeringen säger att sårbarheten i södra Sverige också beror på att det är så stor andel kärnkraftsel där. En del av detta skall man klara genom att förbättra möjligheterna till överföring av kraft från norra Sverige. Då vill jag fråga: Anser inte Per Westerberg att det är rimligt att förbindelsen på Västkusten till Helsingborg, som beräknas bli färdig 1996, påskyndas? Per Westerberg säger ju längre fram i svaret att vi får räkna med en minskad tillgänglighet av kärnkraftsel framöver, med tanke på dessa återkommande ålderssymtom och åldersbrister. Jag bedömer detta som ett ökande problem, och jag tycker inte att SKI motsäger min bedömning.

En stor svaghet i den strategi för omställning av energisystem som regeringen har och som riksdagen har beslutat om, är att man har lagt över så mycket ansvar på kraftföretagen -- i princip har hela ansvaret lagts på dem. Det skulle vara bra och acceptabelt om man kunde räkna med att kraftföretagen på ett lojalt och villigt sätt följer riksdagens intentioner. Här har ju, som Gudrun Schyman talade om tidigare, tunga företrädare för de stora kraftbolagen gått ut och sagt att de inte kommer att inleda en omställning av energisystemen, dvs. fasa ut kärnkraften, förrän det finns lagstiftning. De kommer inte att rätta sig efter riktlinjer i form av den energiöverenskommelse som vi har. Därför vill jag ha en kommentar till min fråga om lagstiftning på det här området. I detta ligger alltså frågan hur länge företagen tror att de kan få köra sina kärnkraftaggregat. Vi har ett problem, nämligen att det finns fyra aggregat som har tills-vidare-tillstånd att drivas efter år 2010. Det är också någonting som bör omprövas.
Herr talman! Jag tackar näringsminister Per Westerberg för detta svar. Det är utförligt och alldeles utomordentligt. Någon gång kan man bryta trenden här i kammaren att inte vara tillfredsställd med svaret, och det gör jag nu. Rolf L Nilson och jag har väsentligt olika syn på kärnkraften. När jag ställde frågan var alltså upp till sju reaktorer tillfälligt avstängda, och då uppstod naturligtvis en viss oro, inte minst inom industrin, som är så elkraftberoende. Min fråga gäller alltså, som näringsministern också konstaterade, att jag -- och säkert många fler -- vill veta vilka åtgärder som näringsministern vidtar i syfte att säkra vårt lands långsiktiga elförsörjning. Med anledning av Rolf L Nilsons synpunkter tar jag mig friheten att ta fram en bedömning som har gjorts av Vattenfall nyligen, där man konstaterar redan rubrikmässigt: ''Reserver behövs och är inte liktydigt med elöverskott''. Följaktligen är det inte heller detsamma som att vi nu bara kan ställa av kärnkraftreaktorer permanent och tro att det är tillfredsställande. Här gör Vattenfall det konstaterandet att de senaste vintrarna har varit mycket milda, att vi har haft riklig nederbörd och att Sverige under goda år har en stark kraftbalans, men att det accentueras av minskat elbehov inom industrin. Den har under rådande lågkonjunktur minskat sin produktion och därmed sin elanvändning. När världskonjunkturen vänder får vi nu, genom en bra näringspolitik, också en god utveckling inom vår industri och produktion -- produktionen ökar redan nu, i och med att exporten går bättre. Denna starkare högkonjunktur, som vi nu kan invänta, kommer naturligtvis att leda till att elproduktionsbehovet ökar. Låt mig konstatera, vilket har gjorts många gånger, att tillgången på elenergi är ett fundament för all vår industri och därmed vårt välstånd. Det är också väsentligt att elenergin är billig. Kärnkraften är omistlig, enligt min bedömning, även på längre sikt i vårt land. Mot den bakgrunden vill jag också ta upp frågan om den personella kompetensen på sikt. ''När de som var med om att bygga upp den svenska kärnkraften går i pension uppstår en kunskapslucka som hotar säkerheten vid kärnkraftverken. Verken har svårt att rekrytera nya specialister. Ingen forskare i dag vill ägna sig åt ett energislag som ska vara nedlagt om 17 år.'' Detta konstaterande gör en utredning om säkerheten och informationshanteringen vid Vattenfalls kärnkraftverk. Det är landshövdingen i Norrbotten, Gunnar Brodin, som också är professor, som har lett utredningen. Enligt ett TT telegram säger han att kärnkraftssäkerheten hotas av detta faktum att reaktorerna åldras och att det kan bli brister i den personella kompetensen. När de som har byggt upp kärnkraften har uppnått pensionsåldern kan det alltså bli ett tomrum här, när kunskapen och erfarenheterna försvinner. Gunnar Brodin säger till TT den 9 september i år: ''Förutsättningarna för säkerhetsarbetet har ändrats sedan kärnkraftverken byggdes upp under 70 och 80-talen. Vi är nu inne i en förvaltningsfas och snart vidtar avvecklingen. Ändå behövs ny kompetens för att inte säkerheten ska äventyras.'' Professorn och landshövdingen Gunnar Brodin efterlyser bl.a. en ny generation materielexperter och modern forskning om hur olika material uppför sig i kärnkraftsreaktorerna.
Herr talman! Jag skall först göra några kommentarer till Rolf L Nilsons övertolkningar av svaret. Det står inte i svaret att det var ett normalt läge när två reaktorer var avställda, utan att det var ''nära nog normalt''. Det finns alltså en distinktion där. Det var inte heller så att vi förutsåg att tillgängligheten skulle bli sämre, utan vi sade att vi i dag inte vet om det rör sig om ett tillfälligt fenomen, eller om man nu måste räkna med en lägre tillgänglighet under verkens återstående livstid. Det är också en distinktion. När det gäller Oskarshamn 1, är det helt uppenbart, precis som med alla andra kärnkraftverk och alla andra kraftstationer, att det förutsätts ett mycket bra och omfattande underhåll av all kraftproduktion. Hur mycket Oskarshamn 1 kommer att vara värt beror naturligtvis på det underhållsbehov och det kraftbehov som föreligger. Avgörandet på säkerhetssidan tas av myndigheterna, och det kommersiella avgörandet tas i företagen. Bägge kraven måste uppfyllas för att verket skall sättas i gång igen. När det gäller en avvecklingslag vill jag bara ånyo notera att det -- som jag sade till Gudrun Schyman alldeles nyss -- inte är genom lagstiftning som vi uppnår resultat. Det gör vi genom de åtgärder vi vidtar för att kunna uppfylla de krav som folkomröstningen ställer på avveckling. Samtidigt skall vi klara sysselsättningen och välfärden och därmed även konkurrenskraftiga elpriser. Om det finns de som gör uttalanden om att kärnkraften inte skall avvecklas vill jag bara säga att var och en må göra uttalanden utifrån sina utgångspunkter. Men i grunden gäller att om vi kan få fram ett energisparande som gör kraftverk onödiga eller om vi kan få fram alternativ med konkurrenskraftiga priser så skall folkomröstningens resultat självfallet fullföljas. Hela vår politik syftar till det. När det gäller kraftföretagens ansvar vill jag bara notera att de självfallet måste följa riksdagsbeslutet. De skall fatta de kommersiella besluten -- för säkerhetsbesluten står riksdagen och regeringens myndigheter, SKI och SSI. Som svar på Göthe Knutsons frågor vill jag bara notera att det är alldeles uppenbart att vi behöver en ganska betydande reservkapacitet. Under de senaste åren har vi haft ganska begränsade marginaler i kraftsystemet totalt sett, trots att vi har en djup lågkonjunktur och trots att vintrarna har varit milda. Under den konjunkturuppgång som nu har inletts, med en ganska kraftig ökning av industriproduktionen och kraftigt ökade investeringsbehov under 1994, kommer naturligtvis efterfrågan på kraft att öka, och därmed kommer ytterligare krav att ställas på kraftbalansen. Det gäller självfallet också om vi träffas av kallare vintrar, som kraftsystemet självfallet måste vara dimensionerat för. När det gäller kompetensen på kärnkraftsområdet pekade Göthe Knutson på en mycket viktig punkt. Det gäller att upprätthålla den tekniska kompetensen inom svenska kraftföretag.

Det är något som många kraftföretag från andra länder gör. Det är viktigt att också svenska kraftföretag kan medverka i detta arbete för att man skall kunna upprätthålla den tekniska kompetensen och ha yrkeskarriärer kvar, så att det går att upprätthålla mycket höga säkerhetskrav på svenska verk.
Herr talman! Jag har för mig att jag sade att situationen i södra Sverige var nära nog normal -- jag försökte alltså att citera ordagrant ur interpellationssvaret. Jag tycker att det är en tillräckligt tydlig markering från regeringens sida. Det är riktigt att det kan vara fråga om en tillfällig nedgång i tillgängligheten. Men det kan också vara så att de problem nu uppträder som man rimligtvis måste vänta sig av åldrande anläggningar. När det gäller gamla kärnkraftsanläggningar finns det dessutom inte så mycket internationell erfarenhet att falla tillbaka på, utan här ställs vi inför nya problem. Där tycker jag att man rimligtvis måste tillämpa försiktighetsprincipen fullt ut. Vi kan alltså inte räkna med annat än minskad tillgänglighet, och det betyder att vi måste ha möjlighet att möta en sådan minskad tillgänglighet. Jag undrar då: Är det enligt Per Westerbergs uppfattning tillräckligt med den förbättrade försörjningen från Norge, från norra Sverige och från Tyskland via Baltic Cable för att klara en sådan situation? Finns det inte, som jag sade, anledning att påskynda utbyggnaden av västkustförsörjningen till Sverige, med tanke på att vi behöver vara försiktiga? Här vilar alltså ett tungt ansvar på företagen för genomförandet av energipolitiken. Man tvingar inte fram en utveckling eller konkreta resultat genom lagstiftning, men det sätter åtminstone ramar, och de juridiska ramar som skulle tvinga fram en kärnkraftsavveckling finns inte -- åtminstone uppfattar inte företagen det på det viset. Som jag nämnde finns det fyra tillstånd för kärnkraftsaggregat som är tills-vidare-tillstånd, vilket motsäger 2010. Det tycker jag är en upprörande oklarhet. När det gäller den ekonomiska sidan har vi försäkringsfrågan. Kärnkraftsaggregaten är subventionerade i den betydelsen att de inte, som andra anläggningar, behöver stå för fulla försäkringsskyddet för skador som kan uppkomma. Det måste rättas till för att vi skall kunna få till stånd en rimlig ekonomisk styrning av det hela.
Herr talman! Jag tackar näringsministern för det avsnitt han här ägnade mina synpunkter. Jag konstaterar att jag fick ett starkt gehör hos näringsministern för bl.a. mina påpekanden om behovet av fortsatt -- och skall vi säga ny? -- forskning på kärnkraftsteknologins område. Då har jag bara ett par synpunkter och kanske en fråga.

I det TT-underlag jag har tillgång till har man inte gjort några bedömningar av behovet av detta i vår omvärld. Det gjorde däremot näringsministern, vilket förvisso är mycket angeläget. I vårt närområde har vi de problem som vi har diskuterat här i kammaren -- Sosnovyj Bor, Ignalina och andra kärnkraftverk, som är krutdurkar om det inte görs insatser. Enligt bedömningar som har gjorts av SKI:s företrädare kommer det att inträffa en olycka i Sosnovyj Bor inom tio år -- och en sådan olycka är alltid allvarlig -- om man inte kontinuerligt tar tag i de här behoven. Frågan är då vad man internationellt kan göra. Jag utgår från att man i den sexstatsgrupp som arbetar med de här frågorna också räknar med att Sverige finns med, med fortsatt tillgång till den expertis som vi är så kända för genom vår kärnkraftsindustri. Vi har nära nog varit ett världsledande land på det här området. Min lilla avslutande fråga är: Kan näringsministern tänka sig några former för att hjälpa upp det här, så att utredningen från Vattenfall -- Brodins utredning -- inte bara blir ett papper i skrivbordslådan utan medför att det verkligen händer saker?
Herr talman! Jag instämmer gärna i att det finns ett betydande underhållsbehov inom all kraftproduktion, och i synnerhet naturligtvis i kärnkraftverk. Självfallet är säkerheten avgörande för att sådana kärnkraftverk skall få drivas. Sedan är det upp till företagen att göra de kommersiella bedömningarna av om det är lönsamt att göra de ytterligare investeringar eller vidta de underhållsåtgärder som säkerheten kan kräva. Jag delar uppfattningen att kraftförsörjningen stärks högst påtagligt vid internationaliseringen av kraftproduktionen. Kablar söderut till Tyskland, en förstärkning av förbindelserna med Norge och även kablar till Baltikum utgör en internationalisering av kraftmarknaden som ökar säkerheten i det totala systemet med gemensamma kraftreserver som kan nyttjas i speciella situationer. Det innebär självfallet att reservkraftsbehovet ökar om vi skulle få en lägre tillgänglighet. Därmed ökar också den formella styrkan i kraftbalansen. Jag ser fortfarande inte något behov av lagstiftning. Som jag ser det skapar en lagstiftning i sig inga resultat. Den skulle i stället vara mer av symbolkaraktär. Jag har inte någon större tilltro till att vi uppnår någonting på det sättet. Det avgörande för om vi kommer att nå fram i denna del är att vi gör målmedvetna satsningar på energieffektivisering och på forskning och insatser för att få fram alternativa metoder för energiproduktion. Det är alldeles uppenbart att det finns tills-vidaretillstånd för de fyra kärnkraftsreaktorerna. Denna fråga får tacklas när den dagen kommer. Jag tror inte att det är lönsamt för statskassan att göra det i förtid. Då kommer vi bara att på ett tidigt stadium hamna i en skadeståndsprocess. Jag anser inte att det är motiverat att dra i gång en sådan process i dag. Till Göthe Knutson vill jag säga att elmarknadsavregleringen och internationaliseringen är mycket viktiga komponenter. Det gäller också Rolf L Nilsons frågor om säkerheten i kraftförsörjningen. Det gäller att vi tar till vara våra egna intressen av säkerhet i svenska kärnkraftverk, att vi utnyttjar den tekniska kompetens, och det kunnande, som finns i Sverige. Den måste bibehållas, utvecklas och kunna hållas på en mycket hög nivå vid behov av ny och reinvesteringar. Jag ser framför allt internationaliseringen som viktig för att säkerhetskompetensen, miljökompetensen och även energieffektiviseringskompetensen skall upprätthållas. Därför är det viktigt att vi tar till vara denna nationella kunskapsresurs på marknader som har ett mycket stort behov av den. Det är detta som hela debatten om kapitaltillskottet till Vattenfall i sak handlar om. Herr talman! Till sist vill jag säga att jag ser elmarknadsavregleringen som en mycket viktig punkt för att få ett effektivt och väl fungerande energisystem. Konkurrens skall ske genom effektivitet, inte via olika miljökrav eller säkerhetskrav.
Herr talman! Jag kan konstatera var min och Per Westerbergs -- och regeringens -- uppfattning skiljer sig åt. Jag anser att det behövs en lag för avveckling av kärnkraften. Jag anser att den signal som en avstängd reaktor, dvs. en inledning av kärnkraftsavvecklingen, behövs för att man på allvar skall börja avveckla kärnkraften. Jag delar Per Westerbergs uppfattning att det måste vara maximal säkerhet så länge kärnkraftverken finns. Den kompetens som behövs måste finnas. Det måste göras internationella insatser så att vi kan dela med oss av vår kompetens. Vi måste i stor skala satsa på att få fram alternativa sätt att producera energi. Jag tycker att regeringen gör för litet när det gäller sådana insatser. Jag skulle vilja ägna några ord åt energibehovet för den framtida industrin i Sverige. Jag såg att Göthe Knutson nu gick härifrån, men han polemiserade mot mig tidigare. Jag tycker att han verkar vara litet konservativ. Jag får samma intryck av Per Westerberg. Man räknar med en framtida industri i Sverige som är energislukande på samma sätt som den var under 70 och 80-talet. Allt pekar på att en modern och konkurrenskraftig industri inte kan arbeta utefter sådana tillfälligheter som att energin är billig. Man måste arbeta med resurs och energisnål produktion. I förlängningen ligger konkurrensfördelar på marknaden. Det finns alltså en arbetsmarknadspolitisk aspekt på det hela. Internationaliseringen vore egentligen värd en egen debatt. Den är oerhört intressant och har många sidor. Internationaliseringen bör ju ge oss möjlighet att ha en lägre baskapacitet i Sverige än vad vi skulle behöva om vi till varje pris skulle vara självförsörjande. Det är också någonting som talar för att kärnkraftsavvecklingen fullt ut är genomförbar och givetvis bör startas så snabbt som möjligt. Det finns en del andra aspekter. Man kan t.ex. hamna i situationen att man avvecklar kärnkraften, importerar kärnkraftsel, har ett ambitiöst program för koldioxidavveckling och får koleldade kraftverk. Detta problem tror jag måste lösas genom internationella överenskommelser snarare än genom att varje land för sig sköter det.
Herr talman! Jag delar helt Rolf L Nilsons uppfattning att internationaliseringen är viktig när det gäller energiområdet. Det får inte vara olika miljökrav på kraftproducerande anläggningar eller olika säkerhetskrav på kärnkraftsverk som avgör om man är effektiv eller ej. Det måste vara likvärdiga krav. Man skall jobba med säkra, miljövänliga och effektiva anläggningar. Jag delar inte uppfattningen att en lag för avveckling skulle vara en bra metod. Man skall i stället ha energieffektiviseringsprogram. Man skall få fram konkurrenskraftiga, alternativa produktionsmetoder som uppfyller miljökraven och som också gör att det blir konkurrenskraftiga priser på elen. På så sätt kan sysselsättningen och välfärden i riket upprätthållas. Jag delar uppfattningen att industrierna inte skall tro att de kan få energi billigt i Sverige. De skall få energi till konkurrenskraftiga priser, motsvarande vad konkurrenter får. Den grundläggande konkurrensfördelen skall egentligen vara att de är duktiga i processen. Herr talman! Till sist vill jag säga att det finns anledning att återkomma till internationaliseringen i den debatt som kommer att fortsätta på elområdet. Jag är dock personligen ganska optimistisk inför det fortsatta arbetet. Vi är på väg mot ganska betydande förbättringar. Jag tror att alla parter kommer att kunna tillgodogöra sig positiva resultat.

Herr talman! Birgitta Dahl har i en interpellation ställt tre frågor till mig om vårdnadsbidragets finansiering. Den första frågan gäller statens nettokostnad för vårdnadsbidraget. Den andra gäller om vårdnadsbidraget kommer att innebära att föräldraförsäkringen eller barnomsorgen försämras. Den tredje gäller hur regeringen avser att finansiera vårdnadsbidraget. Statens nettokostnad för vårdnadsbidraget har av den arbetsgrupp som regeringen har tillsatt beräknats uppgå till 2 miljarder kronor. Det belopp på 5,4 miljarder kronor som Birgitta Dahl hänvisar till i sin interpellation avser nettokostnaden för staten innan statsbidragen till kommunerna har reglerats med hänsyn till kommunernas ökade inkomster genom vårdnadsbidragsreformen. Bruttokostnaden för vårdnadsbidraget beräknas uppgå till 6 miljarder kronor. Från detta belopp skall dras alla de minskningar av olika kostnader och ökningar av olika intäkter för både staten och kommunerna som reformen ger upphov till. Eftersom det är staten som står för utbetalningen av vårdnadsbidraget är det rimligt att de intäktsökningar som faller på kommunerna återförs till staten. Det kan åstadkommas genom en reglering av statsbidraget till kommunerna. På den statliga sidan uppkommer en besparing på ungefär 500 miljoner kronor till följd av att de s.k. garantidagarna i föräldraförsäkringen tas bort. På kort sikt kan beloppet bli något lägre eftersom föräldrar med sparade garantidagar ges möjlighet att om de så önskar utnyttja dessa fram till den 1 juli 1996. Arbetsgruppen för vårdnadsbidrag har också föreslagit att vårdnadsbidraget skall ligga till grund för beräkningen av bostadsbidragen, vilket beräknas ge en besparing på ungefär 100 miljoner kronor. Regeringen har ännu inte utvärderat arbetsgruppens förslag. Reformen ger även upphov till en marginell ökning av den statliga inkomstskatten. På den kommunala sidan ger reformen i huvudsak upphov till två olika typer av intäktsökningar. För det första ökar kommunernas skatteintäkter. Nettoökningen beräknas uppgå till 700 miljoner kronor, efter det att effekten av de slopade garantidagarna och rätten till avdrag för barnomsorgskostnader upp till 24 000 kr har beaktats. Vid ett avdragstak på 30 000 kr blir ökningen av kommunernas skatteintäkter ungefär 200 miljoner kronor mindre. Den nödvändiga regleringen mellan stat och kommun minskar i fallet med högre avdragstak i motsvarande grad, vilket innebär att statens nettokostnad ökar med samma belopp. För det andra skapas genom vårdnadsbidraget ett utrymme för kommunerna att höja föräldraavgifterna till barnomsorgen. Med hänsyn till det kommunala självstyret bör staten avstå från att utforma detaljerade regler för denna avgiftshöjning. Beräkningen utgår från att kommunerna höjer avgifterna med ett belopp som för varje enskilt hushåll högst svarar mot det vårdnadsbidrag de erhåller. Den totala inkomstökningen för kommunerna till följd av de ökade föräldraavgifterna har av arbetsgruppen beräknats till 2,7 miljarder kronor. Man har därvid beaktat att avgiftshöjningen kan komma att bli mindre för barn med kortare vistelsetid än heltid. Det förslag till vårdnadsbidrag som utarbetats innebär inte någon försämring av den nuvarande föräldraförsäkringen.

Det kan vara fråga om kommunal, kooperativ eller enskild barnomsorg. För att säkerställa mångfalden föreslås även en skyldighet för kommunerna att betala ut bidrag till enskilda alternativ som uppfyller de kvalitetskrav som ställts upp. Någon förändring av detta förslag till följd av vårdnadsbidraget är ej aktuell. Vårdnadsbidraget syftar till att öka småbarnsfamiljernas valfrihet och rättvisan mellan dem. Vårdnadsbidraget ökar möjligheterna för den som vill stanna hemma en längre tid. Vårdnadsbidraget ökar därmed småbarnsföräldrarnas möjligheter att anpassa yrkesarbete och omvårdnad om barnen så att familjens egna önskemål bättre kan tillgodoses. Regeringen har för avsikt att i samband med budgetpropositionen återkomma till riksdagen angående frågan om den återstående finansieringen av kostnaden för vårdnadsbidraget.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
Vi socialdemokrater upplever det som nu händer med familjepolitiken som ett brott med tre decenniers hårt arbete för barnen och jämställdheten. Speciellt ledsamt är det att se gamla allierade i Folkpartiet i kampen för barnen och jämställdheten nu göra gemensam sak med bakåtsträvarna och medverka till att vrida utvecklingen tillbaka. Om ni i Folkpartiet höll fast vid er gamla politik skulle det finnas en hållfast majoritet i riksdagen för jämställdhetspolitiken. Mina tre frågor var medvetet formulerade och uppställda i turordning. I den redovisning som regeringens arbetsgrupp gör framgår det att statens nettokostnader är 5,4 miljarder kronor. Det är kommunerna som tillgodogör sig höjningen av taxorna och skatteinkomsterna. Det framgår också av finansministerns svar. Statens kostnader kan bara minskas om man tar från kommunerna och barnomsorgen. Det har nu finansministern bekräftat att man tänker göra. Då håller inte socialministerns upprepade försäkringar -- som min andra fråga gällde -- att man inte skall ta från barnomsorgen eller föräldraförsäkringen. Svaret visar att det är precis vad som skall ske. När regeringen vidhåller att nettokostnaden för staten blir 2--2,2 miljarder bygger det på förutsättningen att man tar pengar både från barnomsorgen och från föräldraförsäkringen. Det finns ett brett motstånd mot detta ute i kommunerna, även bland borgerliga politiker. Det framgår av senaste numret av Kommunaktuellt. Jag vill peka på effekterna för barnomsorgen, som redan nu befinner sig i våldsam kris. Det har skett mycket allvarliga försämringar av kvaliteten, och segregationen har ökat. Många barn far illa, och det gör också personal och föräldrar. Taxorna har redan höjts mycket kraftigt i de flesta kommuner, framför allt för låginkomsttagare och föräldrar med långa och obekväma arbetstider. Om vi får en ny kraftig höjning av taxorna förutser jag att många föräldrar kommer att välja -- eller kommer att tvingas välja, för att klara bostadskostnader, sänkningar i a-kasseersättningar och allt möjligt annat -- att avstå från barnomsorgen och försöka ordna tillsynen på annat sätt. Det blir sämre för både barnen och föräldrarna. Det är vad detta kommer att leda till, och det är mycket allvarligt. När man växlar över en del av det som i dag är föräldraförsäkring till förslag till vårdnadsbidrag innebär det att man växlar över till ett system som inte bara är konservativt utan också ur fördelningspolitisk synpunkt mycket dåligt. Min första fråga till finansministern är: Är det för att dölja allt detta -- dvs. att förslaget inte håller för prövning när det gäller jämställdhet, rättvisa, fördelningspolitik och omsorg om barnen -- som regeringen har valt att bereda denna fråga, eller rättare: att inte bereda denna fråga, genom att se till att det enbart förs samtal i hemliga rum, utan offentlig utredning och utan remissomgång? Herr talman! Det finns här i riksdagen en majoritet mot vårdnadsbidraget. Det framgår av motionerna med anledning av proposition 1993/94:11 om barnomsorgslagen. S och V går emot förslaget därför att vi håller på barnen, barnomsorgen, föräldraförsäkringen och jämställdheten. Ny demokrati går också emot förslaget, eftersom de vill ha en ännu mer reaktionär familjepolitik och backa decennier tillbaka. Min nästa fråga är: Vad gör regeringen i denna situation? Tänker ni vidhålla förslaget om vårdnadsbidrag även om det under höstens behandling av proposition 11 visar sig att det finns en majorietet mot det? Eller tänker ni förhandla med Ny demokrati för att göra upp om en politik som är ännu längre åt höger och ännu mer reaktionär?

Herr talman! Alla barn i förskoleålder är i behov av kontinuerlig tillsyn från vuxna. Tillsynen kostar. Överlåter man tillsynen på någon annan betalas lön. Sköter man den själv avstår man från förvärvsarbete och går därigenom miste om lön. Det är alltså fråga om vem som skall stå för kostnaden. Stat och kommun har genom finansieringen av den offentliga barnomsorgen gjort det möjligt för föräldrar att delta i förvärvslivet också när barnen är små. Finansieringen har garanterat en kvalitativt bra barnomsorg. Den omfattande subventioneringen av den offentliga barnomsorgen har emellertid medfört att andra alternativ diskriminerats ekonomiskt. Ser man tillbaka på utvecklingen under ett par decennier kan man inte påstå att ansvariga ministrar i olika regeringar inte haft någon överdriven brådska att nå rättvisa mellan olika barnomsorgsformer. Dock har ganska mycket skett sedan mitten på 80-talet, och den nuvarande regeringen har medverkat till att öka valfriheten. Finansieringen och tillgången på barnomsorgsplatser har hela tiden utgått från att en viss del av föräldrarna ställt upp och svarat för barnomsorgen av de egna barnen samtidigt som alla -- jag vill betona detta -- både de som fått barnomsorg och de som själva fått ordna sin utan stöd, har varit med om finansieringen av den samhällsstödda barnomsorgen via skatten och arbetsgivaravgifterna. Med den omfattning barnomsorgen fått talar rättviseskäl för att alla barn i någon mån får del av samhällets barnomsorgsstöd. Valfrihetsaspekter talar också för ett omfattande stöd. Olika opinionsundersökningar visar ett massivt stöd för tanken på ett vårdnadsbidrag åtminstone för de första förskoleåren. Stödet för ett vårdnadsbidrag tycks vara störst bland personer i de åldrar som har eller kan förväntas ha förskolebarn i lägre ålder. De som har politiska och ideologiska skäl motsätter sig förbättrade möjligheter för föräldrarna att stanna hemma ytterligare några månader på heleller deltid genom ett vårdnadsbidrag har därför riktat in sitt motstånd på finansieringssidan med påståendet att vi har inte råd med ett vårdnadsbidrag. Jag ser dagens interpellation som ett led i det syftet. Herr talman! Jag vill fästa finansministerns uppmärksamhet på att interpellantens parti Socialdemokraterna i annat sammanhang föreslår ofinasierade momssänkningar i konsumtionsstimulerande syfte. Införandet av ett vårdnadsbidrag torde ha samma effekter. Innan en förändring i barntillsynsmönstret inträtt kostar reformen initialt en del pengar. Efter en tid bör reformen bli självfinansierad genom att behovet av offentlig barnomsorg minskar. De som i dag själva ordnar sin barnomsorg kommer nog att använda inkomstförstärkningen för konsumtion. Herr talman! Jag tror inte själv på ofinansierade utgifter. Därför bör självfallet reformen finansieras fullt ut vid genomförandet. När man bedömer finansieringsbehovet för vårdnadsbidraget så bör man dock beakta förändringar i beteendet. Vi har anledning att anta att en del av de föräldrar som vill vara hemma några månader längre på hel eller deltid hos sina barn kommer att vara det när vårdnadsbidraget införs. Då uppstår en kostnadsminskning inom den offentligt finanserade barnomsorgen. Arbetsgruppen för vårdnadsbidraget har inte beaktat några sådana aspekter. Min fråga till finansministern är: Kommer finansministern att beakta ett lägre finansieringsbehov -- eftersom det blir förändringar i barntillsynsmönstret när vårdnadsbidraget kommer?
Herr talman! Jag är intresserad av finansieringsfrågan. Som finansministern nämnde fattas det 2 miljarder kronor för att finansiera vårdnadsbidraget fullt ut. Det har diskuterats olika förslag. Ett mindre välbetänkt är detta att man eventuellt skulle avskaffa det första barnbidraget. Om vi skall avskaffa ett barnbidrag är det självfallet det sista barnbidraget i flerbarnsfamiljer som vi skall avskaffa eftersom det sista barnet relativt sett kostar minst. Det första barnet är det dyraste av barnen i en barnaskara. Men det finns ju också ett annat sätt att göra en besparing. Vi skulle kunna slopa flerbarnstillägget. Det uppgår till inte mindre än 1,3 miljarder. I dagens läge finns det ingen anledning i världen till varför vi skall ha ett flerbarnstillägg. Vi kan börja med att slopa det. På det sparar vi 1,3 miljarder. Då återstår det 700 miljoner. Då skulle man kunna tänka sig att gå över till ett flerbarnsavdrag och räkna på det. Har finansministern gjort det? Skulle finansministern vara intresserad av att låta någon göra det för att se om vi där kan hämta ytterligare 700 miljoner. Eftersom kostnaden för varje ytterligare barn sjunker tycker jag inte att det skulle leda till någon större skada.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att socialdemokraterna och i synnerhet Birgitta Dahl ogillar vårdnadsbidraget. Det har framkommit med önskvärd tydlighet många gånger tidigare. Jag läste ett anförande som Birgitta Dahl höll för några månader sedan. Jag tror att det var 30 minuter långt. Ordet valfrihet förekom icke en enda gång. Det är inte särskilt förvånande att Birgitta Dahl ogillar det förslag som ökar valfriheten för människor. Jag har också förstått att den sorts rättvisa som vårdnadsbidraget kommer att medföra, nämligen den mellan olika typer av småbarnsföräldrar, inte heller tycks vara av särskilt stort intresse för För någon tid sedan hade Bengt Westerberg en debatt med en annan socialdemokratisk ledamot i jämställdhetsdiskussionen om vårdnadsbidraget, som Birgitta Dahl också nämnde nu. Där kom den här ledamoten och socialministern överens om att det inte är rimligt att vänta sig att någon människa stannar hemma för 60 kr om dagen och att förslaget således i detta avseende inte har några effekter på jämställdheten. Låt mig sedan återgå till Birgitta Dahls ursprungliga fråga, nämligen finansieringen. Birgitta Dahl måste rimligen vara medveten om att om kommunerna får ökade intäkter genom ett förslag, detta eller annat, har vi något som kallas för finansieringsprincipen. Riksdagen har tagit ställning till denna. Socialdemokraterna var med på detta förslag. Den innebär att man reglerar förhållandena mellan stat och kommun så att det inte automatiskt innebär att staten lägger över kostnaderna på kommunerna om förslaget innebär ökade kostnader. Om det innebär ökade intäkter för kommunerna får de inte behålla dem heller. Finansieringsprincipen är således symmetrisk i den meningen. Detta förslag innebär, som jag nämnde i det första svaret, att kommunernas inkomster kan öka med 3,4 miljarder kronor. En naturlig följd av finansieringsprincipen, som socialdemokraterna också har ställt upp på i princip, är naturligtvis att man reglerar detta förhållande mellan stat och kommun. Därmed är kostnaden efter en sådan reglering 2 miljarder kronor, inte några andra belopp. Det innebär icke någon försämrad ekonomi för kommunerna. Sedan ställde Birgitta Dahl ett stort antal hypotetiska frågor som jag inte avser att svara på. Jag tycker att hypotetiska frågor är bland det mest meningslösa här i världen. Birgitta Dahl nämnde också vad hon hänvisade till som en bristande beredning. I tisdag var det senast en lång diskussion mellan socialministern och Birgitta Dahl om den beredning som har förevarit. Förslaget om vårdnadsbidraget torde vara ett av de mest omdiskuterade förslagen under mycket lång tid. Socialdepartementet har genomfört hearingar den 2 och 4 november. Sammanställningar av de synpunkter som där kom fram kommer att redovisas. Det är en i sak ganska bra beredningsprocess. Detta är det enda förslag från Socialdepartementet, såvitt jag vet, som inte har varit föremål för remissbehandling i motsats till vad som skett under tidigare socialdemokratiska regeringar. Då var det tyvärr ganska vanligt att remissförfarandet inte tillämpades. Harry Staaf tog upp frågan om föräldrarnas beteende. Arbetsgruppen har, som påpekades, diskuterat frågan om huruvida föräldrarnas beteende påverkas av vårdnadsbidragets införande eller inte, dvs. om, och i så fall hur, beteende skulle kunna påverkas när man inför ett vårdnadsbidrag. De har inte kunnat beräkna några sådana effekter och har därför utgått från att beteendet inte påverkas. Som har framkommit i många tidigare diskussioner i den här frågan finns det ett förslag från en arbetsgrupp. Jag vill inte föregripa regeringens ställningstagande på det här stadiet. Hugo Hegeland tog upp några exempel på hur man inom familjepolitikens ram skulle kunna finna de 2 miljarder som fattas. Jag har egentligen samma svar till Hugo Hegeland. Jag vill inte föregripa regeringens ställningstagande utan hänvisar till det skriftliga svaret. De 2 miljarderna skall finansieras i samband med budgetpropositionens framläggande. Herr talman! Låt mig slutligen säga att jag mycket väl förstår att Birgitta Dahl egentligen inte tar upp frågan om finansieringen i sitt första inlägg här. De socialdemokratiska motionerna under hösten har inneburit förslag till ofinansierade utgiftsökningar och ofinansierade skattesänkningar på uppemot 40 miljarder kronor. Det är faktiskt väl magstark att väcka en sådan interpellation som Birgitta Dahl har gjort.
Herr talman! Låt mig först ta upp det sista som finansministern sade. Det är en fullständigt felaktig verklighetsbeskrivning. Den politik som vi har redovisat här leder till att fler människor kommer i arbete och inte behöver försörjas genom a-kassa eller socialbidrag. De betalar skatt och bidrar till att ta Sverige ur krisen. Därför slutar våra förslag ur budgetteknisk och finansiell synpunkt betydligt starkare än regeringens förslag. Det är utmanande att komma med det här förslaget till en ofinansierad reform, som regeringen kallar det -- jag tycker att det är fel ord --, i en situation när så många far illa. Det är också fel att hänvisa till finansieringsprincipen. Regeringen har ju dragit in pengar från kommunerna. Det har gått ut över barnomsorg, äldreomsorg, hälso och sjukvård och skola. Är det att tillämpa finansieringsprincipen? Regeringen har lagt fram ett förslag om barnomsorgslag som tvingar kommunerna att betala kommunala bidrag till privata alternativ, även om de inte behövs, i en situation där det inte finns pengar till kommunens egen barnomsorg. Är det att tillämpa finansieringsprincipen. Samhällsdiskussion är bra, men den kan inte ersätta en seriös beredning av denna oerhört viktiga fråga. Om man läser departementsgruppens rapport ser man att vårdnadsbidraget skall minskas för alla de familjer som är i behov av samhällets stöd, t.ex. Det finns inslag i det här förslaget som innebär att alla familjer med en på något sätt utsatt ekonomi får minskningar i vårdnadsbidraget men höjningar i taxorna till barnomsorgen. De kan inte tillgodogöra sig avdragsrätten. Detta är ett i grunden orättvist förslag som dessutom är ofinansierat. Det strider mot alla de krav vi ställer på en rättvis politik. Låt mig också säga att det nästan är hedrande att ni lusläser mina anföranden på det sätt som ni gör och försöker att krypa ifrån att svara på mina frågor genom att i stället angripa dem. Men för mig och för oss socialdemokrater är rättvisan och förutsättningarna till utveckling och ett bra liv själva förutsättningen för valfrihet. Den politik som regeringen för på detta och andra områden går rakt bort från det och därmed också från valfriheten.
Herr talman! Birgitta Dahl är bekymrad över det ekonomiska läget ute i kommunerna och de problem som finns när det gäller att finansiera den barnomsorg som vi för närvarande har ute i kommunerna. Herr talman! Då vill jag fästa finansministerns uppmärksamhet på att vi hittintills inte har infört något vårdnadsbidrag. De bekymmer som finns ute i kommunerna kan ju inte lastas på vårdnadsbidraget. Däremot har regeringen lagt fram en proposition om att alla barn över ett år skall få tillgång till barnomsorg. Det finns litet olika beräkningar på hur mycket detta kostar. Uppgifterna ligger på 3--5 miljarder. Om vi inför detta i kombination med ett vårdnadsbidrag behöver inte det ekonomiska trycket på kommunerna bli så hårt eftersom föräldrarna då kan anpassa sig litet. De som vill vara hemma hos sina barn en längre tid är det och efterfrågar då inte kommunal barnomsorg. Inför man inte vårdnadsbidraget kommer trycket på den kommunala barnomsorgen att öka. Då kommer det ekonomiska tillståndet ute i kommunerna att förvärras. Därför tycker jag att man bör beakta det förändrade beteendet när man skall finansiera reformen. Jag tolkar finansministerns svar på min fråga som att det inte är helt uteslutet att regeringen kommer att beakta det i slutskedet.
Herr talman! Låt mig börja med Harry Staaf. Jag är säker på att jag sade precis som det är, nämligen att jag icke föregriper regeringens ställningstagande i fråga om finansieringen av de återstående 2 miljarderna. Birgitta Dahl hävdade plötsligt att de socialdemokratiska allmänna ekonomiska förslagen under hösten gav en betydligt starkare budgetsituation än regeringens förslag. Jag skulle gärna vilja uppmuntra Birgitta Dahl att läsa de egna motionerna. T.o.m. i den egna presentationen framställs det som att förslagen är något svagare än regeringens. De beräkningar vi har gjort tyder på att de inte bara är något svagare, utan det handlar om ungefär 40 miljarder kronor. Det verkar som om Birgitta Dahl och hennes partivänner tycker att ett av Sveriges största problem är att vi lånar för litet pengar. Jag delar inte den uppfattningen. I fråga om vem som får glädje av vårdnadsbidraget har Birgitta Dahl anfört diverse olika synpunkter. Men hon har glömt en grupp som faktiskt är ganska vanlig, inte minst bland LO-medlemmar. Det finns i dag ett antal familjer där den ena föräldern är hemma med 0 kronor i ersättning, bidrag eller stöd. Jag är helt säker på att dessa föräldrar skulle uppskatta ett vårdnadsbidrag mycket. De föräldrar som använder barnomsorg får möjlighet att göra avdrag för den ökade omsorgskostnaden. För dem gör det ingen skillnad alls. Annars tyckte jag mig notera att det Birgitta Dahl mest av allt var upprörd över var att kommunerna behöver betala ut bidrag till de privata dagisen, för att ge privat barnomsorg samma möjligheter som kommunal eller annan barnomsorg. Jag kan förstå det. Birgitta Dahl är, som framgått med önskvärd tydlighet -- eller med oönskad tydlighet, skulle jag hellre säga -- motståndare till att föräldrarna själva skall avgöra vilken form av barnomsorg som är bäst för de egna barnen. Jag beklagar det. Jag tror det skulle vara en önskvärd omvändning inom socialdemokratin om man insåg att föräldrarna normalt sett är mycket mera lämpade att avgöra vad som är bäst för Kalle, Lisa, Peter osv., än vare sig vi i riksdagen, regeringen eller folk vid kommunala sammanträdesbord. I fråga om finansieringen tycker jag inte att Birgitta Dahl hade någonting att tillföra annat än klagomål på att regeringen vid ett tidigare tillfälle har dragit in en begränsad del av statsbidragen till kommunerna. Det är en annan diskussion, som ingenting har att göra med vårdnadsbidraget. Vi kan gärna ta den också, men den berörs inte av ämnet för dagens interpellation och interpellationssvar.
Herr talman! Det är inte särskilt hedersamt att finansministern hela tiden försöker smita från diskussionen om verkligheten, som den ter sig ute i kommunerna och hos många barnfamiljer. Den påverkas av dessa förslag, om man väljer att lägga pengarna på det här vårdnadsbidraget eller på att förstärka barnomsorg och föräldraförsäkring och en bra familjepolitik. Barnomsorgen ute i landet är i kris, liksom skolan. Det är verksamheter för barn som har fått ta smällen när kommunerna skär ner anslagen och regeringen drar in pengar från kommunerna. Vad som finns ute i kommunerna nu är inte valfrihet. Kvaliteten försämras på ett mycket allvarligt sätt i både skola och barnomsorg, därför att kommunens pengar inte räcker. I det läget vill regeringen, riksdagsmajoriteten, att man skall ta pengar som redan är otillräckliga, för att lägga på daghem och skolor som inte behövs. Behovet av platser är redan täckt och pengarna räcker inte till. Man måste ändå fundera över vad som är viktigast. Detta leder också till segregation. Det visar studier som har gjorts alldeles tydligt. Herr talman! Finansministern har valt att inte svara på min fråga om finansieringen. Hon har bekräftat att socialministerns besked inte håller, om att pengar för att finansiera vårdnadsbidraget inte skall tas från barnomsorgen eller föräldraförsäkringen. Hans besked håller inte. Det är precis vad regeringen tänker göra. Finansministern har vägrat svara på frågor som verkligen inte är hypotetiska. Läget är att en majoritet i riksdagen redan nu har redovisat i motioner att man är emot vårdnadsbidraget. Jag frågade om regeringen ändå tänker envisas med att lägga fram förslaget. Eller tänker ni förhandla med Ny demokrati? Ny demokrati säger nej till vårdnadsbidraget, därför att de vill förhandla med er om en ännu mer reaktionär familjepolitik än den ni föreslår. Frågan har bordlagts gång på gång i socialutskottet. Jag frågade, därför att jag är mycket orolig: Har ni på den borgerliga sidan gjort det för att förhandla med Ny demokrati om en familjepolitik som verkligen skulle vara till skada för både barnen, föräldrarna och jämställdheten och, för den delen, valfriheten?
Herr talman! Birgitta Dahl återkommer till krisen i barnomsorgen ute i kommunerna. Jag vill fästa finansministerns uppmärksamhet på att om den socialdemokratiska regeringen för länge sedan hade infört ett vårdnadsbidrag, hade trycket på barnomsorgen i kommunerna varit betydlig lägre. Då hade vi inte behövt ha den kris ute i kommunerna som Birgitta Dahl talar om. Försvaret för den ordning som har varit när det gäller finansieringen av barnomsorgen har gått ut på att de som är hemma hos sina barn inte bidrar till samhällets kostnader på något vis.

De som inte hade kommunal barnomsorg betalade ungefär 22 000 i skatt. De som hade kommunal barnomsorg betalade i snitt 33 700 i skatt. Detta gör också att man bör tänka om och se till att alla får del av samhällets stöd när det gäller barnomsorgen. Herr talman! Man talar ibland om tvåtredjedelssamhället. I detta fall tycker jag att man med fog kan göra det. Två tredjedelar av förskolebarnen finns i barnomsorg som har statsstöd eller kommunalt stöd i någon form. En tredjedel av barnen i åldern 1--6 år står utanför den. En del familjer får bostadstillägg. En del familjer får del av statens stöd genom att en förälder är föräldraledig. Men ungefär 20 % har inte något stöd. Också ur den synvinkeln är det mycket angeläget att man får en lösning på vårdnadsbidragsfrågan.
Herr talman! Birgitta Dahl gjorde en lång uppräkning av frågor som hon inte ansett sig ha fått svar på. Då hänvisar jag till det svar som också givits skriftligen. Jag kan upprepa de väsentliga delarna i svaret. Ingenting finansieras från barnomsorgen. Ingenting finansieras från föräldraförsäkringen. Vad gäller kommunerna handlar det om att de ökade intäkter som kommunerna får regleras åter till staten. Vårdnadsbidraget är inte till för att öka kommunernas intäkter utan för att skapa valfrihet och rättvisa mellan småbarnsföräldrar. Birgitta Dahl tog sedan upp verkligheten i kommunerna. Jag är väl medveten om att det finns stora problem i flera kommuner, framför allt ett par stycken. Göteborg, Uppsala och Haninge har ibland nämnts som exempel. Detta har emellertid ingenting att göra med vårdnadsbidraget. Det har i allt väsentligt att göra med misskötsel av den kommunala ekonomin i de kommunerna under socialdemokratiskt tidigare styre. För att underlätta situationen i kommunerna, så att det inte skulle påverka barnomsorg och annat negativt, tillförde regeringen och riksdagen 4 miljarder kronor för ekonomin under 1994 vid ett tidigare beslut. Låt mig sedan återgå till det som jag tror är kärnan i kontroversen på denna punkt. Birgitta Dahl använde en mycket avslöjande formulering. Hon talade om ''daghem som inte behövs''. Det var de privata daghemmen, de som har annat än kommunal huvudman. Detta är en grundläggande skillnad mellan socialdemokratisk syn på barnomsorg och den syn som finns representerad inom regeringen. Vi anser att den som avgör om daghemmen behövs eller inte är föräldrarna. Det är de som bäst lämpar sig för att avgöra detta. Om föräldrarna har önskemål om annan form av barnomsorg än kommunala dagis, tycker vi att det är viktigt att tillgodose det. Av det skälet måste kommunen fördela pengarna så att även sådan barnomsorg är möjlig att genomföra på likartade villkor. Den skall inte vara förbehållen de som har tjocka plånböcker och stora inkomster. Det är tyvärr en effekt av Birgitta Dahls mycket orättvisa syn på barnomsorg och valfrihet.

Herr talman! Lena Hjelm-Wallén har ställt tre frågor till mig med anledning av ett analysprojekt, benämnt Agenda 2000 -- kunskap och kompetens för nästa århundrade, som just nu genomförs inom regeringskansliet. Syftet med projektet är först och främst att vidga perspektiven på Sveriges långsiktiga kompetensbehov och att pröva vilka åtgärder som behöver vidtas för att främja en kontinuerlig kompetensutveckling. Som ett led i projektet har akademier, universitet, högskolor och andra givits möjlighet att redovisa betydelsefulla underlag. Avsikten är att i februari nästa år presentera en första sammanhållen analys. Före, men också efter, denna tidpunkt planeras en rad konferenser och seminarier för att stimulera till bredast möjliga diskussion. Agenda 2000-arbetet sker mot bakgrund av det allvarliga kunskapsläge som årtionden av utbildningspolitiska missgrepp försatt vårt samhälle i. Det räcker med att i detta sammanhang peka på den centralstyrning som länge fick motverka den nödvändiga flexibiliteten i skolan och vid universitet och högskolor, samt underlåtenheten att under 1980-talet bygga ut den högre utbildningen. Följden av dessa svagheter i den gamla politiken har bl.a. blivit att begåvningar med olika inriktning inte tillräckligt har tagits till vara, samt att studenter styrts bort från utbildning med inriktning på industri och näringsliv och mot jobb inom offentlig sektor som i framtiden inte längre kommer att kunna erbjudas i den utsträckning som tidigare tagits för givet. Den andel av arbetskraften i Sverige som har en akademisk grundexamen eller mer ligger internationellt sett på en låg nivå. Till följd bl.a. härav faller nu kunskapsinnehållet i den svenska industriproduktionen. Detta är utomordentligt allvarligt. Till den här skisserade problembilden skall dessutom läggas ytterligare ett par iakttagelser. Individens ekonomiska utbyte för insatser i syfte att öka den egna kompetensen har genom en kombination av löne och skattepolitik blivit lägre i Sverige än i nästan alla andra jämförbara länder. Vare sig man gillar att människor reagerar på ekonomiska signaler eller inte är det ett faktum att lägre avkastning på personliga kunskapsinvesteringar leder till färre sådana investeringar jämfört med om avkastningen vore högre. En annan, i utredningar påvisad, svaghet på den svenska arbetsmarknaden är den relativt begränsade vidareutbildning som medarbetare i företag och offentlig verksamhet får möjlighet till. Detta är desto allvarligare mot bakgrund av den allt snabbare omsättningen av kunskap och de behov av en mer kontinuerlig kompetensutveckling som en sådan framtid skapar. Sådana, herr talman, är alltså utgångspunkterna för arbetet med Agenda 2000. Genom den förnyelse skolan, den högre utbildningen och forskningen nu genomgår har en bas skapats för den kompetensförstärkning Sverige är i sådant behov av. Valfrihet, flexibilitet, bestämda krav och kvalitet är nyckelbegrepp för den pågående förnyelsen. I den bakgrund till sina frågor som Lena Hjelm Wallén tecknar avfärdas de avgörande spörsmålen för kompetensutveckling som ytliga och slängiga. Det är att beklaga att det intryck som därmed ofrånkomligen skapas är att socialdemokraterna, trots de överväldigande bevisen på den gamla politikens brister, förstått mycket litet av vari Sveriges strukturella problem faktiskt består. Så, herr talman, till svaren på de konkreta frågorna: Lena Hjelm-Wallén frågar för det första om jag anser att vuxenutbildning har någon roll för kunskap och kompetens i en agenda för 2000-talet. Mitt svar är att det självklart är så -- och mer därtill. Som jag nyss framhöll kommer behoven av kontinuerligt lärande att öka för alla. Viktiga förutsättningar för detta kontinuerliga lärande är emellertid att skolan förmår ge alla det som brukar kallas för en god mottagarkompetens, att det framstår som meningsfullt att vidareutbilda sig och att olika aktörer får möjlighet att medverka i arbetet på att tillgodose de mångskiftande utbildningsbehoven. Lena Hjelm-Wallén frågar för det andra om vilket värde vad gäller kunskapsväxt, bildning och kompetensutveckling som jag tillmäter den breda utbildning för vuxna som erbjuds inom ramen för komvux, folkhögskola och studieförbund. Svaret är att dessa tre studieanordnare -- tillsammans med andra, inte minst högskolorna -- kan spela en viktig roll i arbetet för högre kompetens. Avgörande är emellertid inte min bedömning utan den bedömning av utbildningserbjudandena som de som behöver kunskaperna gör. Lika litet som det i fråga om ungdomsutbildningen visat sig ändamålsenligt med centrala pekpinnar, lika litet kommer sådana att visa sig tjänliga för att främja en kontinuerlig utveckling av kompetensen. Insatser för att stärka den egna kunskapsväxten är något djupt personligt. Ett system för kompetensutveckling måste bygga på vetskapen och insikten om detta. För det tredje frågar Lena Hjelm-Wallén om jag avser inbjuda de fackliga organisationerna och folkbildningsorganisationerna att i likhet med i rapporten omnämnda organisationer och institutioner redovisa sina bedömningar vid utarbetandet av en kompetensstrategi. Svaret på denna tredje fråga är att alla inte bara inbjuds utan uppfordras att delta i utvecklandet av Agenda 2000. Med bl.a. de fackliga organisationerna hade jag i går ett stimulerande tankeutbyte. Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning hör dessutom till dem som inbjudits att medverka i förberedelserna. Jag beklagar att man inte ansett sig kunna prioritera detta arbete. För att Sverige i framtiden skall kunna erbjuda social trygghet och säkra jobb måste vårt land växa ekonomiskt och intellektuellt. Sverige måste bli ett lärandets samhälle. Ambitionen med Agenda 2000 är att bana väg för en sådan utveckling.
Herr talman! Behovet av ett nationellt kunskapslyft är uppenbart för de flesta, trots att utbildningsnivån i Sverige i dag är högre än någonsin. Denna insikt får inte stanna vid ord. Arbetskraftens kompetens är helt avgörande för frågorna om förbättring av levnadsstandard, konnkurrenskraft och den enskildes arbetstillfredsställelse, och för att tillvarata människors resurser. Kunskaper och kompetens krävs för att stärka den ekonomiska utvecklingen, stärka demokratin och bidra till en rättvis fördelning av utvecklingsmöjligheterna. 90-talet. Ökningen av arbetskraften under 90-talet sker i gruppen med personer över 45 år, medan antalet förvärvsarbetande under 45 minskar. De i dag kortutbildade, vars kompetens inte utvecklas i arbetet, utgör en stor del av arbetskraften. Förändringar i arbetslivet utgör därmed också ett hot mot deras framtida sysselsättning. En satsning på bred kunskaps och kompetensutveckling för de vuxna är därför av utomordentlig betydelse. Detta är utgångspunkten för min interpellation. Det är med utomordentlig besvikelse jag lyssnar till landets utbildningsminister. I stället för att svara på mina frågor om hur ett brett nationellt kunskapslyft skall kunna åstadkommas väljer Per Unckel att gå till sedvanlig partipolitisk attack. Dess värre avslöjar han därmed ytterligare en gång att han som landets utbildningsminister inte har något verkligt intresse av och insikt om behovet av att vuxna med kort utbildning skall ges möjlighet till kunskap och kompetens. För att ändå försöka få till stånd ett seriöst utbyte av tankar och åsikter i denna viktiga fråga vill jag nämna fyra områden. För det första: En kraftig utbildningssatsning får inte stanna vid att öka antalet utbildningsplatser vid högskolor och universitet. Vi måste komma ihåg och utgå ifrån att det finns omkring 800 000 vuxna som inte ens har grundskolekompetens. Under flera årtionden har Sverige betraktats som något av vuxenutbildningens världsmästare. Många internationella bedömare har t.o.m. sett Välfärdssverige som ett land med unik utbildningspolitik just på detta område. Denna politik har byggt på övertygelsen att det är bra såväl för den enskilde som för samhället om alla medborgare, oavsett kön, ålder, yrke och socialgrupp, ges möjlighet att delta i utbildning. Såväl demokratiska och sociala som ekonomiska motiv har alltså varit vägledande. Den svenska demokratin, och även industrinationen, har stärkts av ambitionen att nå en hög och bred utbildningsnivå för hela folket. Men nu pågår ett systemskifte där kortutbildade -- blir förlorarna. Det andra område jag vill ta upp gäller arbetsmarknadsåtgärderna. I en tid av dramatisk arbetslöshet är det naturligt att utbildning används som metod för att förhindra arbetslöshet och som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för dem som drabbas av arbetslösheten. Här skulle mer kunna göras. Det är uppseendeväckande att arbetsmarknadsutbildningens omfattning minskat under senare år. Särskilt viktigt är det ändå att man, vid sidan om den kända arbetslinjen inom arbetsmarknadspolitiken, på ett flexibelt sätt går in för det som jag skulle vilja kalla för utbildningslinjen. Det är alltid bättre att bejaka människors eget uttalade utbildningsintresse än att i en arbetslöshetssituation mer eller mindre pådyvla någon utbildning. Det tredje område jag vill nämna gäller personalutbildningen i företagen. Det är självklart att vi diskuterar samhällets ansvar för kompetensutveckling i politiska församlingar. Det får inte undanskymma ansvaret hos industrin och näringslivet i stort. Alla talar i dag om behovet av mer kunskapsinnehåll i den svenska industrin. Just industrin borde ha uppmärksammat frågan tidigare. Under 80-talet fanns det goda ekonomiska villkor för sådana satsningar. Det är bra att insikten finns nu, men här finns också problem. Det innebär problem när man inte erbjuder arbete till dem som har utbildats, exempelvis de många civilingenjörer som i dag inte kan få arbete i industrin. Det här sänder signaler om att det inte lönar sig att utbilda sig. Det andra jag vill nämna inom detta område är personalutbildningen i sig, som är synnerligen ojämnt fördelad och som på det viset motverkar jämlikhet. Ett annat problem i dag är att även den minskar ute i företagen. Situationen är väldigt tydlig: Till den som har skall vara givet. Det måste man svänga på. Bland Metalls medlemmar t.ex. fick 71 % inte del av någon vidareutbildning under våren 1992. Det är naturligt att utgå från arbetsplatserna -- det är min fjärde punkt -- när man diskuterar kompetensutveckling. Men jag vill också tillföra att i det nationella kunskapslyft som jag vill verka för måste även mål som demokrati, delaktighet och livskvalitet finnas med jämsides med tillväxtmålet, kunskaper som har ett egenvärde för individen. Därför handlar det både om individens växt och bildning. Här har folkbildningsorganisationerna en stor erfarenhet, som utbildningsministern borde ta till vara.
Herr talman! Låt mig raskt säga att i fråga om de två senare punkterna som Lena Hjelm-Wallén tar upp, den om bildningens betydelse utöver behovet av ekonomisk tillväxt och den om allas ansvar, inte minst företagens och arbetsplatsernas, har jag ingen annan mening. Jag ägnar själv betydande möda åt att tala inte bara till politiska församlingar om utbildningens utmaningar utan också till näringsliv, arbetsgivare och andra som har ett lika stort ansvar som någonsin regering och riksdag. I övrigt, herr talman, är det möjligen så att jag får leva med att Lena Hjelm-Wallén blir besviken på det jag säger. Jag kommer emellertid att fortsätta att påminna om, eftersom det är viktigt som bakgrund till analyserna om framtiden, vad som har gått fel i det förgångna. Det är dess värre ett faktum att en viktig orsak till att Sverige kompetensmässigt och därmed även industriellt och tillväxtmässigt kommit på efterkälken står att söka i utbildningspolitiska missgrepp under de senaste 20 Lena Hjelm-Wallén är väl förtrogen med att bl.a. mitt parti och många med mig i denna kammare under 80-talet tjatade på den dåvarande regeringen om att i tid bygga ut den högre utbildningen. Men nej, då behövdes ingen utbyggnad. Lena Hjelm-Wallén vet också att från 70-talet har mitt parti och andra med mig tjatat på de dåvarande socialdemokratiska regeringarna om det bekymmer som den stela och centralstyrda högskolepolitiken ledde till. Nu ser vi effekterna, nämligen att de som styrdes in i utbildningar mot offentlig sektor-yrken inte har någon utkomst och att de yrken som industrin i dag har behov av inte har några utövare. Detta är en bas för vårt framtida samtal, och det är en bas som säger mig: Låt oss inte göra om misstagen, för de tar oerhört lång tid att växla upp igen i nya utmaningar och ny framtid! Lena Hjelm-Wallén säger att jag inte har något intressse för de vuxnas behov av kunskap. Det är möjligt att det passar in en valrörelseretorik, men det har mycket litet med verkligheten att göra. För det första: Jag sätter inte grupp mot grupp. Och för det andra: Hela utgångspunkten för arbetet med Agenda 2000 är att bokstavligen varje människas personliga kompetens kommer att behövas. Det är dessutom både fel och, tycker jag, litet tråkigt i en debatt som denna att Lena Hjelm Wallén försöker sig på att hävda att det pågår ett systemskifte i landets utbildningspolitik som ställer kvinnor och invandrare utanför. Lena Hjelm Wallén vet ju att aldrig någonsin har så många människor i Sverige varit i utbildning som för närvarande. Låt mig säga, herr talman, att hela min ansats med Agenda 2000-arbetet har varit att inbjuda hela det svenska samhället till öppen diskussion om hur landets utmaningar skall mötas. Jag är mycket angelägen om att inte för tidigt komma fram med några slutsatser. Slutsatser för tidigt tenderar alltid att låsa debatt och meningsutbyte. Men en sak är jag säker på, nämligen att det bara är genom hög kvalitet och mycket stor flexibilitet, rörlighet och mångfald som framtidens utmaningar kan mötas. Jag är nämligen övertygad om att skulle vi bestämma oss för att även framgent styra det svenska utbildnings och kompetensutvecklingsarbetet från regering och riksdag i varje detalj, kommer Sverige att bli överspelat av länder som bättre förstår att framtiden tillhör rörlighet, flexibilitet, de unika kombinationerna, snarare än de från politikens bord centralstyrda utbildningssystemen.
Herr talman! När Per Unckel gärna uppehåller sig vid sin beskrivning av vad som förevarit, verkar det väldigt mycket som att han hellre vill göra det än att tala om framtiden. Det är väldigt viktigt för Per Unckel att tala om sin historieskrivning, för Moderaternas historia i det här sammanhanget är inte särskilt vacker. Jag tycker att det är ganska ofruktbart att debattera på det sättet, men jag måste väl göra det då. När jag tycker att vi kan vara stolta över att vi i Sverige har beskrivits som världsmästare i vuxenutbildning, skall man veta att Moderaterna hela tiden var emot satsningarna på vuxenutbildning. År efter år motionerade de om att minska den kommunala vuxenutbildningen och minska folkbildningen. De har velat dra ner vuxenstudiestödet och var emot att det över huvud taget infördes en gång. Nu i regeringsställning fullföljer man detta. Det var komvux och folkbildningen man attackerade i sin första budget. Det är vuxenstudiestödet som man nu planerar att dra in. Det är minsann inte att visa stor förståelse för de vuxnas möjligheter till utbildning utan någonting helt annat. Sedan gör Per Unckel ett stort nummer av att man satsar mycket på den högre utbildningen. Det är alldeles självklart att göra det nu, i den situation som vi har. Det hade en socialdemokratisk regering gjort också. Vi har varit med om varje studieplats som Per Unckel har tagit fram, och vi har krävt mer än det. Men hur är det med historien då, Per Unckel? När vi byggde ut högskolorna regionalt, var ni helt emot den reformen. På samma sätt var det när vi reformerade gymnasieskolan för att ge alla ungdomar en treårig gymnasieutbildning. Det var ni emot. De yrkesinriktade utbildningarna skulle inte få bli treåriga. Så lång utbildning behövde tydligen inte vissa av ungdomarna, enligt er uppfattning. Men då lägger man en dålig bas för en fortsatt möjlighet till fort och vidareutbildning i arbetslivet. Att dra fram Per Unckels och hans partis historia vad gäller att verka för en ordentlig satsning på utbildning är inte särskilt positivt för honom.
Herr talman! Lena Hjelm-Wallén säger att jag inte är intresserad av att diskutera framtiden. Hela projektet Agenda 2000 handlar om framtiden. Det är en bit kvar tills vi är vid denna framtid, och vi tänkte vara väl förberedda för den. Lena Hjelm-Wallén är mycket välkommen att delta konstruktivt i det arbetet. Som jag sade tidigare: Att förändra det svenska kompetens och utbildningssystemet är en utmaning som är långt större än bara inbegripet landets regering. Det handlar om riksdag, regering, kommuner, landsting, företag och enskilda människor inte minst. Så till detta arbete inbjuder jag alla och envar att delta med konstruktiva idéer om hur Sveriges potential skall kunna utnyttjas på bästa sätt. Jag skall inte gräla om historien i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att lägga en god grund för framtida analyser. När Lena Hjelm-Wallén diskuterar komvux och vuxenutbildning finns det emellertid anledning att minnas vad hennes partikollega Odd Engström sade i televisionen i söndags, när han talade om behovet om att i hans perspektiv satsa på barnen. Han gjorde enligt min mening en alldeles korrekt filosofisk-moralisk analys i en tid när resurserna är knappa, när man tvingas till de hårda valen. Odd Engström sade att då är det rimligt att vi som är litet äldre avstår litet mer för dem som är litet yngre. Jag delar Odd Engströms uppfattning om detta. Det innebär inte att jag eller, antar jag, Odd Engström tycker att det är oviktigt att satsa på äldre, men det innebär att vi tar ansvar för det ofrånkomliga valet, när resurserna inte räcker till allt. Sedan, herr talman, ett par kommentarer om de regionala högskolorna respektive gymnasieskolan. Som Lena Hjelm-Wallén har upptäckt i det förslag till ny läroplan som riksdagen nu diskuterar, för att gå bakifrån i dessa två frågor, har regeringen föreslagit att vi skall ge upp låsningen till år i fråga om gymnasieskolans pensum. I stället skall vi tala om de behov som elever med olikartad inriktning och olika intressen har av en bra utbildning. Det är god utbildningspolitik. Om det tar ett, två, tre eller fyra år är egentligen mindre viktigt. Det viktiga är att barn och ungdomar får den utbildning de efterfrågar och har behov av. Så till slut om de regionala högskolorna. Jag tror att regionala högskolor behövs men med ett möjligen något annorlunda uppdrag än det uppdrag som ligger på de stora universiteten. Det viktiga för min del är att bereda flera ungdomar meningsfull och god utbildning, utbildning av allra högsta kvalitet. Det är i denna del som jag dess värre tvingas att påminna Lena Hjelm-Wallén om, hur smärtsamt det än må vara att höra det, att underlåtenhetssynderna under 70 och 80-talet nu gravt begränsar Sveriges möjligheter att utveckla sin kompetens på bästa sätt. För det är inte möjligt att över en natt förändra det som brustit under så lång tid. Det finns inte möjlighet att bygga ut så fort man vill, och det finns inte möjlighet för en arbetsmarknad som har anpassat sig efter det lägre utbudet av utbildad arbetskraft att suga upp alla dem som vi i och för sig skulle vilja utbilda. Det är därför regeringen nu långsiktigt försöker bedöma hur kompetensutvecklingen skall organiseras. Jag ber att få understryka ''långsiktigt''. Jag tror att det vore en befrielse för ungdomar, arbetsmarknad och för politiken om vi avstod från att se utbildningen bara som en arbetsmarknadsåtgärd som vi kommer rusande med när arbetsmarknaden i övrigt brister. Utbildningen skall i stället ses som en långsiktig investering. Gör vi det, talar vid redan om villkoren på andra sidan sekelskiftet.
Herr talman! Att använda ett citat av Odd Engström för att hävda att de vuxna inte skall ha någon plats i en kraftfull utbildningssatsning är, Per Jag håller fullständigt med Odd Enström om att vi måste satsa på barnen, och jag tycker att regeringen gör det alldeles för litet. Men det hindrar inte en satsning på en kraftfull vuxenutbildning och en kraftig kompetensutveckling för de vuxna. Detta måste göras, trots att utbildningsnivån i dag är högre än någonsin tidigare. Det kräver att många aktörer deltar som utbildningsanordnare -- komvux, folkhögskola, studieförbund, AMU, högskola, utbildning i företag osv. Men det krävs mer. Det krävs rekryteringsfrämjande insatser. Dess värre har regeringen tagit bort de särskilda medlen för uppsökande verksamhet. Det krävs realistiska ekonomiska villkor under utbildningstiden. Studiefinansieringen för de vuxna måste vara bra. Dess värre håller regeringen på att förstöra det vuxenutbildningsstöd som har funnits, vilket har varit väldigt bra. Det krävs att många av dem som nu lägger ner möda på, och även får glädje av, ökade kunskaper, nu också får användning av sina kunskaper i arbetslivet. Det krävs alltså en arbetsorganisation som på ett helt annat sätt tar till vara de anställdas kompetens, så att de får ta ansvar och får rätt till inflytande. Regeringen försämrar dessa möjligheter när arbetsrätten attackeras. Det krävs samverkan, inte minst med de fackliga organisationerna, något som Per Unckel negligerar. Det krävs inte centrala pekpinnar, Per Unckel, och ingen central reglering. Men det krävs ett ansvarstagande också för de vuxnas rätt och möjlighet till utbildning. Jag beklagar att jag inte kan se att Per Unckel vill ta det ansvaret.
Herr talman! Jag använde inte exemplet med Odd Engström för att säga att man inte skall satsa på en kraftfull utbildning för vuxna. Vad jag gjorde var att använda ett i mitt tycke modigt uttalande av Odd Engström för att understryka att man ibland tvingas till val. När valen uppstår på det sätt som Odd Engström beskrivit, tycker jag att det kan vara en klok politik att minnas att investeringar i unga människors framtid sannolikt är det viktigaste av allt. Avslutningsvis, herr talman, vill jag kort kommentera det som Lena Hjelm-Wallén senast sade, nämligen att det gäller att åstadkomma rekrytering också av medarbetare som vill utbilda sig. Jag delar den uppfattningen. Jag tror att en av de stora utmaningarna kommer att bli att motivera människor att söka sig till all den utbildning som de nog kommer att behöva. Då talar jag om långt mycket mer än kurser och kortare ting som syftar till att hålla sig à jour med det dagliga arbetslivets utveckling. Det handlar bokstavligen om att utbilda sig mycket mera hela livet. Jag vet att Lena Hjelm-Wallén inte gillar analysen, men likväl tror jag dess värre att den är sann, nämligen att det finns ett omedelbart samband mellan avkastningen av det man investerar i och villigheten i att investera. Även om Lena Hjelm Wallén inte gillar det tror jag att man måste tolerera att mera utbildning ger mera lön och bättre karriärmöjligheter. Dessutom är jag alldeles övertygad om att det är det bästa sättet, herr talman, att få ungdomar och gamla från miljöer där utbildning inte är något självklart, att ta sig över den tröskel som det alltid innebär att ta sig an det oanade och tidigare okända. Slutligen samverkar jag, som jag i denna korta debatt har försökt att understryka, med alla som vill delta i arbetet med Agenda 2 000. Vi hade kallat till ett möte som ägde rum i går. Jag beklagar att Landsorganisationen inte var där. Jag hoppas att man inom LO framgent skall finna det meningsfullt att tillsammans med representanter för praktiskt taget alla andra delar av samhället delta i det här arbetet. Vi behöver mobilisera hela det svenska samhället för de utmaningar som vi nu står inför.

Fru talman! Lars Leijonborg har frågat mig om jag avser att verka för att Sverige omedelbart upprättar en diplomatisk representation i Sarajevo. Innan jag svarar på Lars Leijonborgs fråga skulle jag vilja komma med några klarlägganden. Till dags dato har tolv länder ackrediterat ambassadörer hos den bosniska regeringen, vilka av och till besöker Sarajevo. Däremot har inget land upprättat en permanent diplomatisk representation i Sarajevo. Orsaken till detta torde främst vara det svåra säkerhetsläget. Sverige har dock, i avvaktan på ett fredsavtal, väntat med att utse en ambassadör. Våra kontakter med den bosniska regeringen har främst skötts via den bosniska ambassaden i Stockholm och Jugoslavienkonferensen i Genève samt direkt med den bosniska regeringen; bl.a. har president Izetbegovic besökt Stockholm. Jag delar emellertid åsikten att Sverige skulle kunna ha nytta av än mer regelmässiga kontakter med den bosniska regeringen -- inte minst med tanke på det stora svenska engagemanget i Bosnien och den svåra humanitära situation som kan förväntas under den kommande vintern. Inom Utrikesdepartementet förbereds därför ackreditering av en ambassadör hos Sarajevoregeringen. Detta kan också, som Lars Leijonborg säger, ha ett politiskt och psykologiskt värde. Ambassadören skall vara stationerad i Stockholm och kommer att resa regelbundet till Bosnien-Hercegovina. Däremot är det min uppfattning att upprättandet av en fast diplomatisk representation där måste avvaktas tills vidare.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det var mycket tillfredsställande, eftersom det där aviseras att Sverige kommer att ackreditera en ambassadör i Sarajevo. Jag hoppas att detta kan ske mycket snabbt. Bakgrunden till min fråga och till olika aktiviteter när det gäller Bosnien är att många människor känner en stark frustration över att omvärlden inte gör tillräckligt för att åstadkomma en stabilisering i regionen. Man önskar att inte minst västvärlden skall använda alla tänkbara metoder för att påverka utvecklingen. Jag tror att en svensk diplomatisk representation på plats kan vara ett litet steg i rätt riktning. Jag delar naturligtvis uppfattningen att svensk diplomatpersonal inte skall utsättas för onödiga risker och att det därför kan vara motiverat att i vissa situationer ta hem personalen från en plats som Sarajevo. Men jag tolkar svaret som att det ändå är UD:s bedömning att det skall vara möjligt att periodvis ha svenska diplomater på plats i Jag har också förstått att utrikesministern i dag har annonserat att hon avser att resa till Sarajevo. Det tycker jag också är mycket bra. Det kan vara ytterligare ett litet steg för att demonstrera vårt intresse. Även på den punkten kan man i och för sig ha funderingar över varför den här typen av initiativ kommer så pass sent. Sveriges ordförandeskap i ESK löper ut mycket snart. Jag tror att det hade varit bra om t.ex. den diplomatiska representationen hade kommit till stånd tidigare. Jag undrar om utrikesministern något kan precisera när ackrediteringen kan komma att ske.
Fru talman! Mitt svar till Lars Leijonborg är att den kommer att ske snarast möjligt. Just nu är det mer en personvalsfråga.

Fru talman! Pierre Schori har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit för att driva en kandidatur för Sverige till FN:s säkerhetsråd för åren 1995--1996. Ett aktivt engagemang i Förenta nationerna är ett viktigt inslag i svensk säkerhetspolitik. Det visar inte minst vår medverkan i FN:s fredsbevarande insatser. Svenskar deltar i FN-operationer över hela världen. För närvarande är fler personer, kvinnor och män, engagerade i sådana insatser än någonsin tidigare. I Bosnien ingår mer än 850 svenskar i en nordisk bataljon i en operation som är betydligt mer komplicerad och riskabel än tidigare. Genom vår insats för FN och för den utsatta civilbefolkningen i Bosnien bidrar vi till vår egen och Europas säkerhet. På flera håll i FN-systemet ger vi prov på vårt engagemang. Vi är djupt involverade i arbetet på att anpassa FN till tidens krav. I reformfrågorna är vi tillsammans med de övriga nordiska länderna ledande både när det gäller området fred och säkerhet och i fråga om den ekonomiska och sociala verksamheten. Vi önskar ett starkt och effektivt Det finns alltså många sätt att vara aktiv och visa sitt engagemang för FN. Sverige fortsätter att bedriva en bestämd och aktiv politik också i olika Att vara medlem i FN:s säkerhetsråd är naturligtvis viktigt i detta sammanhang. Vår inriktning är att så snart som möjligt ta en plats i rådet, där vi inte suttit sedan åren 1975--1976. En kandidatur behöver dock förberedas väl. Det är väsentligt att redan från början skapa ett sådant stöd för kandidaturen att dess framgång inte skall behöva ifrågasättas. Konsultationer pågår med vissa nyckelländer i just detta syfte.
Fru talman! Fru utrikesminister! Jag tackar för svaret. Utrikesministern redovisar dock inte vilka åtgärder som har vidtagits, trots att jag frågade om det. Det har kanske inte vidtagits några åtgärder. Bakgrunden till min fråga var att Sverige i oktober 1992 så snöpligen misslyckades med att komma med i säkerhetsrådet. Det är en plats som normalt borde vara ganska självklar för ett så aktivt FN-land som Sverige. I mars i år ställde jag en interpellation till utrikesministern om man hade för avsikt att kandidera för 1995--1996. Då fick jag svaret att man först skulle avvakta ett nordiskt samråd. Då visste vi redan -- utrikesministern och jag var överens -- att detta nordiska samråd fanns. Nyckellandet Norge som stod närmast i tur att komma in i säkerhetsrådet efter Sverige, hade sagt att man gärna överlåter till Sverige möjligheten att försöka en gång till. Då blev utrikesministerns nästa försvarslinje att man skulle avvakta generalförsamlingens möte i september och hennes eget besök där, för att se om det fanns en möjlighet. Sverige fick stöd av Norden för att kandidera 1995--1996. Utrikesministern åkte till FN, och jag har inte fått några rapporter om att det fördes samtal om att Sverige ville kandidera. Däremot stod det i tidningsrubriker efter besöket: ''Stark svensk kritik mot FN'', ''Svenskt hot om indraget FN-bistånd'', osv. Det är inte precis så man bäddar för en plats i säkerhetsrådet, menar jag. Jag skulle vilja fråga:
Fru talman! Att klaga och kritisera är Pierre Schori bra på, men gagnar det själva saken? För det är väl saken som Pierre Schori är intresserad av och inte bara att bedriva inrikes utrikespolitik? Jag menar att jag här i kammaren kan och bör redovisa Sveriges principiella inställning. Jag tror att Pierre Schori själv förstår att strategi och framgångsmöjligheter är någonting som vi bör diskutera i andra forum. Pierre Schori är väl medveten om att detta är en av de punkter som finns med på utrikesnämndens sammanträdeslista för i morgon.
Fru talman! Utrikesministern väntar med sitt hemliga svar tills i morgon då, förstår jag. Nåväl, låt gå för det. Jag tycker inte om att klaga och kritisera. Jag skulle vilja slippa detta när det gäller Sveriges utrikes och FN-politik, därför att vi har mycket att göra och ge på de områdena. Men tyvärr finns det ibland anledning att ställa frågor och få svar -- även om jag inte har fått det här i dag -- och också att kritisera och klaga, när man finner att de åtgärder som vidtas inte gagnar en plats i säkerhetsrådet 1995--1996 som vi säger att vi gemensamt eftersträvar. Att starkt kritisera FN, att dra sig ur det svenska FN:s generalsekreterare inte vill det, att nu också dra sig ur Somalia och tydligen inte vilja lämna kvar fältsjukhuset, gör att man nästan får intrycket att Sverige har abdikerat från sin FN-politik.
Fru talman! Det finns inga hemliga svar, men det finns vissa frågor som bör diskuteras i detalj i andra forum. Det är just därför vi har utrikesnämnden, När det gäller vår FN-politik har vi, som jag redovisade i svaret, fler svenskar i FN-tjänst än vad vi någonsin har haft tidigare. Den siffran kommer att gå ned när vi drar oss tillbaka från Unifil, vilket helt kommer att ske den 1 april. Vi skapar naturligtvis också beredskap för att åta oss nya insatser. Vi skall inte bli kvar vid gamla insatser hur länge som helst. Vi måste kunna åta oss nya engagemang. Vi har ett nytt stort engagemang i Bosnien. Vårt engagemang i Unprofor är det största någonsin. Vi arbetar just nu med de andra nordiska länderna med att lägga fram en resolution till generalförsamlingen om FN:s fredsbevarande insatser. Vi arbetar mycket kraftfullt med reformeringen av den ekonomiska och sociala verksamheten i FN. Sverige och Norden är verkligen ledande när det gäller reformverksamheten i FN i dag.
Fru talman! Det finns egentligen inte något viktigare än att få säte i FN:s säkerhetsråd. Det är liksom styrelsen för världsorganisationen. Där kan man påverka, inte minst i en så dramatisk tid som nu. Vi har ett stort engagemang i FN, men vi sitter inte med i styrelsen. Vi har dock en chans att göra detta. Övervägandena om huruvida vi skall vara med eller inte borde ha slutförts redan under våren. Italien, som är ett kandidatland till säkerhetsrådet 1995-- 1996, har redan lanserat sin kandidatur och kanske därmed också gjort det svårt för Sverige att komma med. Jag vill avsluta med en fråga, så att utrikesministern kanske lugnar mig: Står utrikesministern fast vid vad hon avslutade sitt svar med men kanske inte har levt upp till, nämligen att vi alla måste gemensamt anstränga oss för att Sverige skall komma med i säkerhetsrådet 1995--1996?
Fru talman! Jag tar gärna fasta på betoningen av ''gemensamt''. Det är ett ord som brukar vara särskilt uppskattat på socialdemokratiskt håll i andra sammanhang. Jag stryker ett stort streck under det ordet. Inrikespolitisk träta gagnar inte denna fråga.

Fru talman! Hans Göran Franck har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att medverka till att de sju timoreserna, av vilka tre under drygt en vecka i somras uppehöll sig på den svenska ambassaden i Jakarta, beviljas utresa från Indonesien och får en fristad i Sverige. Låt mig inleda med att först klara ut en viktig fråga i sammanhanget, nämligen innebörden av begreppen asyl och diplomatisk asyl. Den svenska definitionen av begreppet asyl bygger helt på den som det ges uttryck för i 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Enligt denna konvention kan en person, som uppfyller de kriterier som ställs upp för att han skall kunna betraktas som flykting, beviljas asyl endast om han kommer till landets gräns. En utlänning som i annat land än hemlandet söker upp en svensk utlandsmyndighet och begär asyl i Sverige skall i första hand hänvisas till myndigheterna i vistelselandet eller till UNHCR:s kontor där. UNHCR kan efter en individuell prövning förklara att den sökande är flykting och rikta en framställning till något lämpligt mottagarland. I klarhetens intresse vill jag tillägga att en person som i sitt hemland söker upp en ambassad och begär asyl aldrig kan anses vara flykting enligt 1951 års flyktingkonvention och inte heller enligt svensk lagstiftning. Med uttrycket diplomatisk asyl avses närmast att en person som är förföljd ges fysiskt skydd på en beskickning i sitt hemland eller i tredje land. Enligt europeisk -- och svensk -- folkrättsuppfattning har beskickningar inte någon rätt att ge diplomatisk asyl. Det finns goda skäl för denna hållning. När länder gör avsteg från den principen och upplåter en beskickning för tillfälligt skydd så är det av trängande humanitära hänsyn. Ett exempel är att man kanske måste rädda någon som befinner sig i livsfara. Jag vill fästa Hans Göran Francks uppmärksamhet på att vi på ett tidigt stadium erhöll försäkringar från den indonesiska regeringen för de asylsökandes säkerhet, frihet från arrestering och förföljelse. Det finns precedensfall där sådana lösningar har fungerat utmärkt. Ambassaden i Jakarta håller sig informerad om timoresernas vidare öden och de ansträningar som görs genom vissa kanaler för att bereda dem en fristad. För att inte äventyra timoresernas möjligheter kan jag givetvis inte gå in på hur ansträngningarna görs.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Redan efter mitt besök i Indonesien och Östtimor i september månad lämnade jag en skriftlig men också muntlig rapport till Utrikesdepartementet, där jag tog upp frågan om dessa flyktingar. Jag såg såsom den bästa lösningen då att ansträngningar skulle göras för att de skulle kunna överföras på den svenska flyktingkvoten. Orsaken till att jag nu har ställt frågan till utrikesministern är den att vi i utrikesutskottet fick besök av den indonesiska aktivisten för mänskliga rättigheter, Haji Princen. Han lämnade så oroväckande uppgifter att jag ansåg att frågan borde diskuteras här i kammaren. Utöver flyktingkvoten finns det ju andra möjligheter. Visering och även uppehållstillstånd får numera meddelas både av Statens invandrarverk och av Utrikesdepartementet. Viseringsrätten kan delegeras till en beskickning. Även ambassaden i Jakarta har givetvis rätt enligt gällande förordning att utfärda visering. Utrikesministern säger också att det skall föreligga livsfara för att diplomatisk asyl skall ges. Den situation som ungdomarna befinner sig i är ytterligt allvarlig. Jag tycker inte att man kan ta försäkringar som kommer från den indonesiska regeringen för gott. Sådana uppgifter fick vi också av Haji Det kanske inte räcker att bara samtala med de indonesiska myndigheterna. Nu måste någonting extra göras. Är det inte också utrikesministerns uppfattning?
Fru talman! Som jag sade i mitt svar följer ambassaden i Jakarta läget för ungdomarna. Enligt de uppgifter vi har fått -- de är mycket färska -- verkar det som om den indonesiska regeringen håller sin del av avtalet. Det pågår dessutom vissa ansträngningar för att man skall kunna lösa situationen också på annat sätt, dvs. att frågan om utresa skall kunna lösas. Jag får be om Hans Göran Francks förståelse för att jag inte kan gå in i detaljer vad gäller dessa ansträngningar.
Fru talman! Jag har förståelse för att utrikesministern inte kan gå in på olika detaljer, framför allt om dessa detaljer rör frågor som skulle motverka flyktingarnas intressen. Å andra sidan skulle jag vilja ha ett klart besked från utrikesministern om man verkligen gör tillräckliga påtryckningar hos det indonesiska utrikesdepartementet och hos andra behöriga myndigheter i Indonesien för att flyktingarna skall få resa ut. Den första frågan gäller det faktum att de vägras utresa. Det är ytterligt allvarligt, oberoende av om vi skall ge dem en fristad eller inte. På den punkten tycker jag att utrikesministern utan att gå in på detaljer som skulle kunna skada flyktingarna kunde lämna ett ytterligare besked.
Fru talman! Det pågår såvitt jag förstår diskussioner med lämpliga lokala kanaler om hur frågan om utresa bäst skall kunna lösas. Jag kan även här våga en bedömning och säga att dessa samtal rör sig i konstruktiv riktning.
Fru talman! Är utrikesministern beredd att nu själv ta initiativ och inte bara lita till vad som kan göras via ambassaden? Jag tror att en påtryckning från utrikesministern själv skulle vara av stort värde. Den andra frågan gäller de asylmöjligheter som finns i Sverige. Jag tycker inte att utrikesministern har lämnat mig klart besked om huruvida man kan tänka sig visering eller om huruvida man kan tänka sig att tillämpa flyktingkvoten. Jag vill erinra om hur en liknande historia handlades. Det gällde de chilenska flyktingar som sökte sig till den svenska ambassaden i Santiago,
Fru talman! När det gäller våra asylregler, det faktum att vi följer de internationella konventionerna på detta sätt och situationen vad gäller att ge diplomatisk asyl måste jag hänvisa till mitt svar. Jag tror att det är mycket väsentligt att dessa internationella regler följs. Om man inte följer dem kan man tänka sig att det uppstår många oönskade konsekvenser. Det är viktigt att konventionerna vad gäller diplomatisk asyl följs såväl av Sverige som av andra länder. Det är någonting man strävar efter. Det tror jag är mycket väsentligt -- det måste jag stryka under.
Fru talman! Nu går utrikesministern in på frågan om diplomatisk asyl. Jag är införstådd med att diplomatisk asyl kan ges när det föreligger starka eller trängande humanitära skäl. Det kan man argumentera för, men nu är jag inne på de två andra frågorna: möjligheten att bevilja visering och möjligheten att ta flyktingkvoten i anspråk. Vilken är utrikesministerns uppfattning om dessa frågor?
Fru talman! Jag måste hänvisa till de två konstateranden jag har gjort. Det ena gäller att studenterna såvitt vi kan bedöma enligt de informationer vi har fått i stort sett mår väl där de nu bor i Jakarta. Dessa informationer är färska. Samtidigt pågår alltså, vilket jag också stryker under, genom lämpliga lokala kanaler ansträngningar för att göra det möjligt för de sju studenterna att resa ut om de skulle fortsätta att önska detta.

Fru talman! Märtha Gårdestig har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd med anledning av att ordföranden Rugova i det kosovoalbanska partiet Democratic League vädjat om att kosovoalbaner skall ges tillfälligt skydd i Sverige. Jag vill börja med att påpeka att Sverige i praktiken beviljade kosovoalbanska asylsökande tillfälligt skydd mellan oktober 1991 och juli 1992. Under den perioden rådde s.k. verkställighetsstopp beroende på det oklara och osäkra läget i Kosovo. Det var bl.a. mot bakgrund av UNHCR:s bedömning att personer som saknade behov av skydd kunde sändas tillbaka som Invandrarverket hävde detta verkställighetsstopp och återupptog beslutsfattandet. Beslut tas individuellt och myndigheterna har i flertalet fall gjort bedömningen att de skäl som åberopas inte är tillräckliga för att uppehållstillstånd skall ges. Regeringen och de beslutande myndigheterna följer utvecklingen i f.d. Jugoslavien mycket noga. Utlänningsnämnden och Statens invandrarverk har gjort två resor till Kosovo för att hålla sig underrättade om situationen och utvecklingen i Kosovo. Deras erfarenheter från resan kommer att ingå i det samlade underlaget när myndigheterna fattar beslut i asylärenden. Regeringen har tidigare tagit del av dr Rugovas synpunkter om att kosovoalbaner endast skall ges ett tillfälligt skydd bl.a. vid hans besök i Sverige i april 1993. Framhållas bör att han, även om han gärna ser att personer får stanna här tillfälligt, inte motsätter sig att Sverige skickar tillbaka personer som inte har behov av skydd. Inte heller har myndigheterna försökt förtiga dr Rugovas önskemål, vilket Märtha Gårdestig skriver i sin fråga. Det är dock utlänningslagens bestämmelser som myndigheterna är skyldiga att tillämpa. Eftersom varje ärende prövas individuellt utgör självfallet de skäl som den enskilde åberopar en viktig del i det underlag som ligger till grund för myndigheternas beslut. Dessa skäl måste dock ställas i relation till kunskapen om de faktiska förhållandena i hemlandet och huruvida den rädsla den enskilde känner för att återvända är välgrundad eller inte. Den svenska ordningen när det gäller asylansökningar bjuder att ansökningar prövas av Invandrarverket i första instans. Invandrarverkets beslut om avvisning kan överklagas till Utlänningsnämnden. Negativa beslut kan, sedan Utlänningsnämnden inrättades den 1 januari 1992, inte längre överklagas till regeringen. Regeringen har endast att pröva de ärenden, främst av praxiskaraktär, som överlämnas av någon av dessa båda myndigheter. Något sådant praxisärende rörande kosovoalbanska asylsökande har inte överlämnats till regeringen. Regeringen ser ingen anledning att ta något initiativ i frågan.

Fru talman! Jag tackar invandrarministern för svaret, men jag måste beklaga att ministern inte ser någon anledning att ta något initiativ i frågan. Många andra hyser stor oro över situationen. Min fråga ställdes med anledning av att den kosovoalbanska presidenten dr Ibrahim Rugova vid sammanträffande med svenskt ambassadråd och svenska konsuln vid ambassaden i Belgrad vädjat till svenska regeringen om temporärt skydd för kosovoalbanska asylsökande. Det var den 12 Doktor Rugova sade sig inte kunna ge några garantier för vad som kunde hända dem som återsändes. Som orsak angavs den totalt högspända situationen i Kosovo. Det är inte ännu öppet krig, men det är en allvarlig front av våld, där ingen längre är säker. Det finns alltså andra faror att frukta från serbiska myndigheter än att bli sänd till armén och till kända serbiska militära mål. Presidenten hade också gett uttryck för sin fruktan för massfördrivning av albanierna. En form av dold etnisk rensning av Kosovo ser, enligt presidenten, ut att ha blivit officiell serbisk politik. Myndigheterna gör sitt yttersta för att hindra varje form av internationell närvaro i Kosovo. I Utlänningsnämndens rapport i medierna sades ingenting om presidentens vädjan om tillfälligt skydd, efter vad jag har kunnat se. I juni varnade FN:s flyktingkommissarie i Genéve för att bibehålla mängden avvisningar från Sverige, eftersom det skapade ännu fler allvarliga incidenter för de återvändande. Man vädjade om att Sverige skulle tillämpa de humanitära skälen fullt ut.
Fru talman! Märtha Gårdestig och jag kan säkert dela den oro som finns i hela f.d. Jugoslavien inklusive Kosovo. Det var en av bakgrunderna till att kosovoalbanerna från hösten 1991 fram till sommaren 1992 faktiskt fick ett temporärt skydd här utan att det formaliserades. Vid den tidpunkten varnade jag och även andra representanter för regeringen för att situationen var osäker. Då var det väldigt få människor som stödde mig och andra i den oron.

Det är precis vad som sker nu. Det betyder att en del personer får stanna här i Sverige av politiska men också humanitära skäl. Samtidigt får merparten avslag på sina ansökningar. Av de 60 000 asylsökande som vi maximalt har haft från Kosovo har ungefär hälften gett sig av från Sverige efter att ha fått avslag på sina asylansökningar men också frivilligt, dvs. att de har tagit tillbaka sina asylansökningar och bett att få återvända hem. Men oron finns där, vilket betyder att man måste vara mycket vaksam över situationen. Jag vet att våra myndigheter, från dag till dag håller sig underrättade om situationen nere i Kosovo, liksom jag själv gör.
Fru talman! Det allvarliga är att många källor säger att situationen där är mycket värre nu än när människor flydde från förtryck och desperat ekonomisk situation. De har ingenstans att ta vägen. Det illavarslande är att serbiska myndigheter efter en larmrapport om tortyr utförd av serbisk polis -- även dödsfall har rapporterats -- har förbjudit Amnesty att övervaka händelserna i Kosovo. De poliser som utför tortyren åtnjuter enligt Amnesty immunitet mot rättsliga påföljder. Tidigare har serberna tvingat Europeiska säkerhetskonferensen att utrymma sina kontor i Kosovo, Sacak och Vojvodina. Åtminstone har det rapporterats att serbisk polis i Kosovo och Vojvodina har inlett etnisk rensning mot albansk befolkning. Även FN:s specielle rapportör har förvägrats att vara kvar i Restjugoslavien. Offren för tortyren utses på måfå i jakt på illegala vapen bl.a.
Fru talman! Märtha Gårdestig har inte ställt någon ytterligare fråga till mig men beskriver situationer när det gäller internationella organisationer av olika slag. Det är viktigt att notera att ESK missionen som sådan inte är välkommen i Kosovo. Däremot gör de länder som tidigare har deltagit i olika ESK-missioner besök. Ett utslag av detta är precis det besök som Märtha Gårdestig beskriver i sin fråga. Dessutom finns UNHCR på plats, och våra egna myndigheter åker ner och informerar sig, så att information kommer ut. Dessutom finns ju de albanska organisationerna som också sprider information på olika sätt. Jag kan hålla med om att det finns vissa tecken på en hårdnande attityd. Därför är det oerhört viktigt att man vid myndigheterna är vaksam när beslut fattas i individuella ärenden, framför allt när det gäller personer som kan ha haft egen politisk verksamhet tidigare nere i Kosovo. Så sker också.
Fru talman! Det är ytterst viktigt med vaksamhet från myndigheters och olika organisationers sida. Det som är så djupt oroande är att bedömningen av läget i vissa avseenden är diametralt motsatt mot de myndigheter som handlägger asylsökandes ärenden och andra observatörers bedömning. Jag vill allvarligt vädja till invandrarministern, och därmed till regeringen, att ta alla illavarslande signaler på allvar och att stoppa utvisningar tills en noggrann analys av läget har gjorts, där många observatörer medverkar så att man kommer fram till en samsyn. Andra länders bedömningar av kosovoalbanernas skyddsbehov är ju annorlunda. Danmark intar en avvaktande ställning. Frankrike ger inte generellt asyl men verkställer inte avverkningsbeslut, vilket inte heller Tyskland har gjort på senare tid. Domstolen i Niedersachsen beslöt den 4 oktober att betrakta albanerna som en förföljd grupp.
Fru talman! Märtha Gårdestig säger att det finns en diametralt motsatt uppfattning om situationen i Kosovo. Jag tror inte att det är på det sättet. Invandrarverket hade från hösten 1991 fram till sommaren 1992 verkställighetsstopp just på grund av den osäkra situationen och därför att man inte ville ta risken med att sända tillbaka personer. Invandrarverket följer upp behovet av den information som finns när det blir aktuellt att ta ställning i de olika asylärendena. Andra länder gör annorlunda. Vi har ett grannland väster om oss som sänder tillbaka personer till Kosovo. Det finns också ett utslag från den europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna, där de efter att ha prövat ett antal fall säger att den allmänna situationen i Kosovo inte är sådan att en avvisning till denna del av det forna Jugoslavien innebär en kränkning av konventionen och dess tilläggsprotokoll. Jag vill, fru talman, försäkra att de myndigheter som har att handlägga dessa frågor är ytterst vaksamma när det gäller alla typer av information som kan erhållas nerifrån Kosovo.
Fru talman! Regeringsförklaringen talar om att flyktingpolitiken skall präglas av humanitet och öppenhet. Men många organisationer som arbetar med asylsökande menar att de humanitära skälen knappast längre finns. Eftersom det tidigare var läge för utvisningsstopp kan man fråga sig om det inte är det också nu när situationen där nere sägs vara ännu svårare än när vederbörande flydde.
Fru talman! Enligt de uppgifter jag har fått har ungefär 2 000 personer från Kosovo beviljats uppehållstillstånd i Sverige på humanitär grund. Informationen att de humanitära skälen skulle vara avskaffade är alltså felaktig. Dessutom är det så som Märtha Gårdestig sade; under senare tid har det på olika håll befarats att asylpraxis skulle ha hårdnat, dvs. att samma hänsyn inte tas till humanitära skäl som tidigare. Det är bakgrunden till den utvärdering som regeringen har beslutat göra av asylpraxis. Både jag och den övriga regeringen tycker att det är viktigt att veta vad som händer. Det finns inte heller -- vilket Märtha Gårdestig väl vet -- några signaler från regeringen om att asylpraxis eller hänsynen till de humanitära skälen skall skärpas.

Fru talman! Inga-Britt Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av export av gamla kyl och frysskåp till öststaterna. 10 000 begagnade kylmöbler, i första hand till det forna östblocket. Ytterligare ett litet antal beräknas ha ingått i hjälpsändningar till olika länder. Innehållet i hjälpsändningar registreras dock inte separat. Totalt beräknas exporten av begagnade kylmöbler för närvarande uppgå till 5-6 % av antalet utbytta kylmöbler. Naturvårdsverket utreder inom ramen för ett tidigare regeringsuppdrag behövliga åtgärder för att avveckla användningen av ozonnedbrytande ämnen. Verket skall föreslå olika slag av styrmedel för att nå detta syfte och väntas då också behandla frågan om ytterligare åtgärder när det gäller omhändertagandet av CFC i befintlig kyl och frysutrustning. Att direkt införa ett exportförbud för begagnad utrustning är inte möjligt med hänsyn till de regler som gäller för det internationella handelsutbytet. Vi kommer då verket redovisar sitt uppdrag att ha ett större underlag för att bedöma hur det problem som Inga-Britt Johansson pekar på bör angripas. Det är enligt min mening mycket angeläget att få ned utsläppen av ozonnedbrytande ämnen både i Sverige och i andra länder.
Fru talman! Jag ber att få tacka ministern för svaret. Jag började intressera mig för ozonfrågor när jag var på en utskottsresa i Australien för ett och ett halvt år sedan. Efter det var jag och Lena Klevenås och tittade på forskningen uppe i Esrange, och jag började komma underfund med vad det egenligen handlar om. Efter det att jag skrev den här frågan har jag hittat uppgifter om detta i tidningarna. I Canada uppskattar forskarna nedbrytningen av ozonskiktet till 5 % per år. I dag, eller möjligtvis i går, stod det att man i Kina har noterat en förtunning av ozonlagret med 20 %. Människor i Finland, Danmark och Tyskland har varnats och uppmanats att passa sig ordentligt när solen skiner. Djur och växter kan inte skydda sig. Detta är alltså ett problem som alltmer kommer in i folks medvetande. För närvarande är inte exporten till öststaterna så stor, men flera bostadsföretag har tydligen bestämt sig för att ''hjälpa'' öststaterna med gamla frysmöbler när man bygger om. Jag är helt införstådd med att det skulle vara svårt att införa ett exportförbud. Men kan ministern tänka sig att någon del av den hjälp som vi ger dessa länder skulle kunna bestå av anläggningar för att tillvarata exempelvis freon, innan mängden blir så stor att den blir svår att handskas med? Det vore ju en möjlighet att komma till rätta med det här.
Fru talman! Jag vill börja med situationen på hemmaplan. Vi är fast beslutna att förebygga denna utveckling. Den är marginell så här långt, men den är ändå allvarlig. Bland de styrmedel som vi kommer att diskutera finns att lägga pant på detta. Det är ett sätt att förändra åtminstone de ekonomiska incitamenten när man samlar in gamla kylskåp. Det borde egentligen ha gjorts tidigare, men vi har lagt ut uppdraget därför att det i samband med att restriktionerna och förbudsgränserna sattes in inte bildades något ekonomiskt stimulanssystem eller styrmedelssystem, som kunde hantera det som redan finns ute på marknaden. Det finns ett system till som fungerar i dag, och det är avgifter på bilar och återlämningspremie när de skrotas. Det är ett system som naturligtvis också går att använda på det här området. Ett pantsystem eller detta kan vara ett sätt att hantera problemen på hemmaplan. När det gäller frågan om bistånd i detta sammanhang, håller vi själva naturligtvis på att utveckla tekniken -- den finns i Sverige. Om tekniken finns i viss utsträckning i de baltiska staterna men inte tillräckligt mycket, är det klart att vi har möjlighet att ställa den till deras förfogande.
Fru talman! Problemet med panter och avgifter på hemmaplan är ju att de här frysmöblerna förmodligen kommer att bli åtråvärda i pris för de berörda länderna, även om de som lämnar ifrån sig frysmöblerna får ersättning för panten. Jag tror inte att man löser problemet med ett sådant system. Vi löser det inom landet, men risken är att det blir ännu mer åtråvärt att exportera dessa varor. Jag ser med tillförsikt fram mot det arbete som Naturvårdsverket kommer att lämna ifrån sig, och jag hoppas att det sedan sker en behandling så snabbt som möjligt i regering och riksdag. Vi vet ju hur lång tid det tar innan effekterna av de här utsläppen är avhjälpta, så det är viktigt med alla åtgärder, även de små.
Fru talman! Det finns över huvud taget ingen strävan att försena det här. Snabbast möjliga handläggning från regeringskansliets sida är anbefalld, och det kommer att ske.
Fru talman! Till ministerns stora överraskning skall jag då tacka för svaret och säga att jag är helt nöjd med detsamma.

Fru talman! Sinikka Bohlin har frågat mig om jag är beredd att medverka till att tillräckliga markavsättningar för t.ex. naturreservat garanteras innan fusionen mellan ASSI och Domän äger rum. I samband med att Domänverket bolagiserades undantogs bl.a. markområden som var av stort naturvårdsintresse från bolagiseringen. Det var dels drygt 270 av de redan skyddade domänreservaten med ca 30 000 ha produktiv skogsmark, dels 25 stora fjällnära domänreservat med viss andel produktiv skog. Dessutom undantogs 45 områden med värdefull oskyddad mark för att avsättas som nationalpark eller naturreservat. Ca 3 000 ha av dessa marker utgörs av produktiv skog nedanför fjällregionen, och arealen ovanför fjällskogsgränsen utgör ca 7 000 ha. Alla dessa områden skall även i fortsättningen vara kvar i rent statlig ägo. Arbetet med att genomföra reservatsbildning på dessa marker pågår. 1992/93:352) utökades resurserna för inköp av mark för naturvårdsändamål med 55 miljoner kronor till totalt 190 miljoner kronor. Resurserna för detta ändamål har således utökats väsentligt av den nuvarande regeringen. För Sinikka Bohlin vill jag också framhålla att sammanslagningen av de två bolagen ASSI och Domän inte påverkar möjligheterna att avsätta mark för naturvårdsändamål.
Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. Tyvärr kan jag inte hålla med miljöministern, speciellt inte i den avslutande delen av svaret, dvs. att sammanslagningen inte skulle påverka möjligheterna att avsätta mark för naturvårdsändamål. Sverige har internationellt förbundit sig att uppfylla de mål som ställts upp för att bevara den biologiska mångfalden. För vår del här i Sverige betyder det att andelen skyddad skog nedanför odlingsgränsen måste öka kraftigt, från i dag ca 0,5 % till 5 %. I dag har vi ca 2,7 % produktiv skogsmark skyddad i olika typer av naturreservat, och det är inklusive domänreservat. Om nu regeringen avser att försöka att förverkliga en omfattande markavsättning, vore det naturligt att i första hand utnyttja tillgänglig statlig mark. Men så fort staten sålt den första aktien i det framtida bolaget till privata intressen har också statsmakten frånhänt sig denna möjlighet. Domänreservaten har haft en väldigt stor och viktig betydelse just för naturreservaten i Sverige. Fastän man i samband med bolagiseringen har undantagit ca 300 domänreservat av sammanlagt 700, saknar dessa fortfarande ett lagfäst skydd. Jag vill därför fråga miljöministern: Är miljöministern beredd att lagfästa detta skydd innan sammanslagningen realiseras?
Fru talman! Det senare är av rent fysiska skäl inte möjligt. Jag vill också undanröja tveksamheten när det gäller det avslutande stycket i svaret. Domän innebär inte att staten förlorar sitt ägarinflytande, eftersom staten tills vidare ämnar behålla 85 % av aktierna. Förhållandet för naturvården kan därmed i princip jämställas med det inlytande som staten i dag har i Domän AB. Detta har alltså inte med fusionen att göra. Frågan om ytterligare reservatsavsättningar från ASSI Domäns markinnehav kan självfallet tas upp om staten i framtiden ämnar minska sitt ägarinflytande i bolaget. Vid denna senare tidpunkt bör man även bättre kunna bedöma effekterna av den nya skogspolitiken. Vi arbetar självfallet med dessa frågor. Senast i propositionen om strategi för biologisk mångfald påpekade vi klart att behovet av att avsätta ytterligare mark fortfarande är stort i Sverige, och då speciellt i skogslandskapet, där för närvarande bara ca 0,5 % av den produktiva skogmarken nedanför det fjällnära området är skyddad. I sin anmälan till propositionen om ny skogspolitik framhöll även jordbruksministern att omfattningen av skyddsbehovet i skogslandskapet kan komma att uppgå till så mycket som 5 % nedanför skogsodlingsgränsen, men att det är svårt att fastställa ett exakt tal innan bättre kunskap finns om hur långt en naturvårdsanpassning av skogsbruket kan räcka för att bevara den biologiska mångfalden. Arbetet är alltså inriktat på att åstadkomma detta. Angående de aktuella fall som har diskuterats under de senaste veckorna -- t.ex. Blaikfjället och Njakafjäll -- har jag konstaterat att det behövs bytesmark för att man skall kunna hantera den konflikt som uppstår i områden, där människor för sin försörjning är mycket beroende av skogen. Man måste kunna ge dem någon annan mark i stället för den som reserveras.
Fru talman! Miljöministern sade att det av fysiska skäl inte var möjligt att garantera skydden för naturreservaten före sammanslagningen. Hur blir det då efter sammanslagningen? och den därpå följande privatiseringen som näringsministern har aviserat blir av, kommer 40 % av den svenska skogsmarken att ägas av aktiebolag, vilket är någonting unikt i världen. Ett så stort bolagsinflytande över det inhemska skogsbruket finns inte någon annanstans i världen. USA är det land efter Sverige som har den högsta andelen bolagsskogsbruk. Där är andelen dock endast Detta är också en kostnadsfråga. Regeringen har inte heller någon långsiktig finansiering, vare sig i propositionen om biologisk mångfald eller i skogspropositionen. Hur skall då målet ca 5 % kunna uppnås, om vi inte klarar att avsätta statlig mark?
Fru talman! Jag hänvisar till att vi under den här regeringens tid har ökat det statliga anslaget för att anskaffa mark med i storleksordningen 30 %, dvs. med 55 miljoner. Försummelserna i det förflutna gör att detta inte räcker. Det är därför som vi arbetar med förhandlingar kring frågan om markbyten och kring möjligheterna att gå in och genom förhandlingslösningar hantera de stora markområden, där den slutgiltiga sorteringen fortfarande inte har genomförts. Det gäller alltså de förhandlingar som sattes i gång i samband med att Domänverket blev bolag. Det var ju den stora förhandlingen med bl.a. Naturvårdsverket som part. Det var på det sättet som vi drev dessa frågor. Sedan kommer man aldrig fram till en perfekt lösning, eftersom det finns motstående intressen, men så kommer det alltid att vara.
Fru talman! Vi är nog alla medvetna om att det behövs ökade resurser. Om man tänker tillbaka i tiden när det gäller reservaten ovanför skogsodlingsgränsen, är dessa ofta icke produktiv skogsmark på samma sätt som de nya reservaten som kommer att behövas i Mellan och Sydsverige. När man inte kan hantera den här frågan på ett tidigt stadium, kommer detta att skada Sverige. Vi kommer först och främst att inte klara målet biologisk mångfald, vilket också kommer att skada vårt anseende internationellt. Njakafjället är ett exempel på detta. Också i Finland har man avverkat urskog och fått mycket dåliga rubriker för detta i tysk press -- Tyskland är ju vårt största exportland. Det kommer också att skada näringen, att man utomlands säger att Sverige inte sköter sina plikter, i synnerhet som Sverige har varit det land som har varit drivande när det gäller frågor om biologisk mångfald, t.ex. vid Riokonferensen.
Fru talman! Det råder ingen motsättning i sak. Det skall göras väldigt mycket under kort tid. Det säger sig självt när andelen avsatta arealer i dag uppgår till 0,5 % och målet är 5 %. Målet är alltså en tio gånger så stor avsättning. Jag kan då naturligtvis rikta strålkastarljuset bakåt och säga att det är förfärligt att det inte har gjorts någonting tidigare. Men det vinner man ju ingenting på. Vi har försökt att från miljösynpunkt få in en fot i processen så fort det har varit fråga om sådana förändringar som t.ex. omvandling av Domänverket till bolag, där förhandlingarna har skötts av Naturvårdsverket. Denna förhandling är viktig för att man skall kunna avsätta mark. Jag har i frågesvaret redogjort för de arealer som det handlar om. Därutöver har vi ökat anslagen för inköp av ny mark. Jag är beredd att gå in och genom markbyte försöka klara de motsättningar som har uppstått kring t.ex. Njakafjäll. Och vi kommer att fortsätta att arbeta i den riktningen.
Fru talman! Jag framhåller fortfarande att det vore olyckligt om regeringen tillät den planerade sammanslagningen utan att dessförinnan ha undantagit betydande arealer för naturvård genom att ge dessa områden lagstadgat skydd.

Fru talman! Tage Påhlsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att kartlägga riskerna hos de färgämnen som används vid märkning av oljor. Sedan den 1 oktober tas i stället för kilometerskatt, dieseloljeskatt ut för oljeprodukter som används för drift av personbilar, lastbilar och bussar. För att undvika fusk måste därför lågbeskattad olja som används för uppvärmning eller drift av traktorer och motorredskap märkas. För detta ändamål valdes de färgoch märkämnen som bedömdes som mest lämpliga från hälsooch miljösynpunkt. Märkämnet används i flera andra länder, däribland Enligt vad jag har erfarit finns inga belägg för att den märkta oljan skulle medföra några hälsoproblem. Jag har dock tagit fasta på den diskussion som pågår. Inom regeringskansliet tas därför nu fram direktiv till en utredning om erfarenheter av märksystemet samt en kartläggning av den utveckling som sker inom området.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Jag skrev frågan natten mot fredag, och jag fick ett snabbt svar. Det tackar jag för. Detta är en fråga som plötsligt har blivit akut. I svaret säger statsrådet att det inte finns några belägg för att oljan medför hälsoproblem. Det är riktigt i och för sig. Jag har i min fråga markerat vilka problemen är. Det har visat sig framför allt genom tidningsartiklar och annat att problemen var värre än vad jag trodde när jag skrev min fråga. Det är möjligt att det inte är oljan som det är fel på. Det kan vara någonting i förbränningsprocessen. Jag är litet fundersam över det som sägs i svaret, att märkämnet används i flera andra länder, däribland Tyskland och Irland. Används det verkligen på samma sätt? Vad har man då för erfarenheter? Det är konstigt om problemen bara skulle uppstå i Det är bra att man inom regeringskansliet nu håller på att ta fram direktiv för en utredning. Jag hoppas att man arbetar snabbt och visar att man tar problemen på allvar. Sedan jag skrev min fråga har det också varit en lång artikel i Sundsvalls Tidning där man beskriver saken. Man säger bl.a. att det skall bli ett möte mellan Kemikalieinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen om frågan den 25 eller den 26 november. Det skulle vara intressant att veta om statsrådet har något att säga om det mötet.
Fru talman! Det är helt naturligt att -- sedan vi blev medvetna om diskussionerna -- de myndigheter som har att å Miljö och naturresursdepartementets vägnar bevaka dessa frågor, i första hand Kemikalieinspektionen, ingriper för att så snabbt som möjligt ta itu med de problem som kan uppstå. Jag står inte här som någon försvarare av det här färgämnet. Jag kan inte garantera att färgen i alla lägen tål den användning som förekommer. Det är ju detta som de berörda myndigheterna -- Kemikalieinspektionen -- har att bevaka. Jag kan gärna medge att andra intressenter ibland dragit slutsatser litet för snabbt. Man uppfattar att ämnet används på andra håll, och man tar de erfarenheterna som grund för sitt ställningstagande i stället för att göra en omfattande utredning i förväg. Låt oss nu avvakta kartläggningen. Vi har satt upp högsta möjliga tempo för att så långt det är möjligt reda ut dessa frågor. Det Tage Påhlsson efterfrågar blir därmed tillgodosett genom den kartläggning av utvecklingen som vi redan satt i gång och den aktivitet som myndigheterna utvecklat.
Fru talman! Det låter bra. Jag skall bara kort citera ur en artikel där man bl.a. säger: ''Också beslutsfattarna på regeringsnivå, de som bestämt att dieseln måste färgsättas, har aktiverats av oron hos parterna. Det finns dock en inbyggd tröghet i reaktionerna från myndighetshåll och det gör att de beslut, som kan förväntas från dem inte motsvaras av några större förväntningar hos de drabbade maskinskötarna.'' Jag tolkar miljöministerns svar som så att de berörda, maskinskötare och andra, inte behöver vänta så länge. Jag uppfattar det som att man tagit frågan på allvar. Stämmer det?
Fru talman! Det finns ingen anledning att dröja med de undersökningar som kan behöva göras, framför allt en kartläggning, för att se vad det egentligen är som påverkar miljön, vare sig det gäller arbetsmiljön eller något annat, vid förbränning -- alltså kanske t.o.m. hemmiljön. Det är bakgrunden till att vi har agerat raskt och även ställt mycket kritiska frågor under processens gång innan färgämnet accepterades den 1 oktober. Vi har hela tiden haft ögonen på problemet, men vi har inte på miljösidan kunnat bevisa att ämnet är farligt. Det var vårt problem. I annat fall hade vi självklart motsatt oss varje inblandning. Nu kanske problemen uppstår i efterhand, och vi får ta itu med dem då i stället. Det är precis så vi gör.
Fru talman! Jag får tacka för det förtydligandet. Jag förstår att det blir litet grand av renhållningsinsatser från Miljödepartementets sida, men ju förr, desto bättre. Det finns misstankar från vederhäftigt håll att färgtillsatsen, i varje fall processprodukten, kan vara cancerogen. Det låter väldigt otäckt. Vad man inte vet är vilken inverkan den kan ha på naturen. Jag tycker att jag har fått ett tillfredsställande svar, som jag ber, fru talman, att få tacka för.
Fru talman! Lars-Olof Karlsson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder mot s.k. inkråmsförsäljningar. Från arbetsrättsliga utgångspunkter gäller följande. Sådana företagsaffärer innebär normalt att arbetsgivaren är skydlig att förhandla med den kollektivavtalsbärande fackföreningen innan han fattar beslutet. Tanken är att arbetsgivaren skall nå enighet med arbetstagarsidan. Beslutanderätten ligger emellertid hos arbetsgivaren. Om affären innebär att någon arbetstagare sägs upp på grund av arbetsbrist, har han enligt en regel i anställningsskyddslagen under ett år rätt till återanställning i verksamheten.
Fru talman! Jag vill först tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Inkråmsaffärer innebär att företag köper fastigheter, maskiner, kundregister, patent och liknande för att sedan sälja företaget. Man tvingas att sätta det företag som sålt inkråmet i konkurs. Det innebär att människor kommer att stå utan arbete. Min fråga är om arbetsmarknadsministern har för avsikt att göra någonting åt dessa affärer. Till min förvåning hör jag att arbetsmarknadsministern inte är ett dugg orolig. Jag tycker att svaret är mycket formellt. Arbetsmarknadsministern säger att beslutanderätten ligger hos arbetsgivaren. Frågan gällde ju hur regeringen ser på just det problem som påpekas i svaret. Vad vill regeringen åstadkomma? Ser regeringen något problem här? Tycker verkligen Börje Hörnlund att det inte finns några skäl att i alla fall titta på frågan? Man kanske kan skönja något mönster. Jag inser att frågan inte är enkel, utan ganska komplex. Men det faktum att det inte är lätt får inte vara ett skäl för att inte ta itu med problemet, eller hur?
Fru talman! Jag har valt att svara på det som ligger under mitt ansvarsområde, nämligen det arbetsrättsliga. Jag är också medveten om att det händer saker som är av den karaktären att man är i lagens utkanter och kanske t.o.m. en bit utanför. Det är frågor som ligger hos rättsvårdande myndigheter. Det har nyligen gjorts en stor översyn om bl.a. konkurser och rättigheter. Det materialet ligger nu på Justitiedepartementet för beredning. Det är därför som jag har valt att enbart svara på det som rör det rent arbetsrättsliga.
Fru talman! Det är bra att jag får det erkännandet av arbetsmarknadsministern. Men jag blir väldigt ledsen när jag hör svaret. Jag blir egentligen inte ett dugg klokare. Det är faktiskt precis på det sätt som arbetsmarknadsministern säger, att man befinner sig i lagens utkanter. Därför är det viktigt att ta itu med frågan. Som jag sade tidigare är detta bekymmersamt. Det är också viktigt att koppla in EG anpassningarna i samhället, där arbetstagarna många gånger får stå tillbaka för EG-anpassningen. I stället för att säga att det är arbetstagarnas fel är det viktigt att i denna fråga inte låta löntagarna bli drabbade. För anpassningens skull kanske vi skulle låta den vanlige löntagaren för en gångs skull få fördel av EG-anpassningen.
Fru talman! Flertalet sådana här försäljningar håller sig inom lagen, men det finns exempel där man har en mycket stark känsla av osv. De rättsliga aspekterna när sådana här affärer leder till konkurser bereds för närvarande i Justitiedepartementet. Då skall jag som arbetsmarknadsminister inte gå in. EG-anpassning sker nu i många frågor. De anpassningar som görs föreläggs riksdagen för beslut.
Fru talman! Det är enkelt att konstatera att det råder handlingsförlamning. Man talar om lagens utkanter och skyller på att EG-anpassningen sker vid andra bord. Det här problemet ser vi dagligdags. Det är ett växande problem, som försätter människor i en svår situation. Jag anser att regeringen lider av handlingsförlamning. Jag tror att den beror på en stor portion ointresse. Det skulle vara på sin plats att regeringen såg till att vanliga människor, vanliga löntagare, får möjlighet till ett drägligt stöd för rätten till sitt arbete.

Fru talman! Birthe Sörestedt har tagit en mening ur ett tal som jag höll vid Nordiska rådets möte i Mariehamn. Citatet lyder: Om vi alla bryr oss om varandra tillräckligt mycket, klarar vi arbetslösheten. Det finns angelägna, viktiga uppgifter i omsorgen människor emellan, i omsorgen om våra barn och barnbarns livsmiljö. Birthe Sörestedt har frågat mig vad vi konkret skall göra just nu i den frågan. Först vill jag säga att regeringen fram till nu har arbetat hårt för att reparera skadorna från 80-talets inflations och spekulationsekonomi. Vårt arbete har bl.a. bestått i att få ner det höga kostnadsläget, stävja ökningen av budgetunderskottet, få i gång näringslivet och satsa stort på infrastrukturen. Det är viktigt att skapa utrymme för tillväxt i ekonomin. Utan tillväxt hotas själva grunden för vår välfärd. Möjligheterna för näringslivet har nu förbättrats genom en rad åtgärder som sänka arbetsgivaravgifter, produktivitetsförbättringar, kronans värde, räntesänkningar m.m. Detta måste kombineras med en stram, långsiktig ekonomisk politik. Vårt land har härigenom skaffat oss ett förnämligt ekonomiskt läge för att hävda oss internationellt när konjunkturen vänder på allvar. Det förs en debatt i vårt land och i vår omvärld om ifall ökad tillväxt verkligen kommer att skapa en fullgod arbetsmarknad. Den snabba produktivitetsutvecklingen har medfört att man med hjälp av ny teknik och utvecklad arbetsorganisation kan producera mer och mer per arbetstimme. Arbetstillfällen försvinner inom produktion, banker och försäkringsbolag. Framför allt storföretagen klarar av att starkt öka produktionen med en minskad arbetsstyrka. Regeringens satsning på ny och småföretagandet är därför av avgörande betydelse för att vi skall komma tillbaka till en fullgod arbetsmarknad. Det gäller också de stora satsningarna på utbildning och forskning. I omsorgen medmänniskor emellan finns alltid möjligheter att göra mer, och förutsättningarna att ersätta mänskliga insatser med tekniska är begränsade. Det finns en gräns för hur mycket omsorgen av barn, gamla och handikappade kan rationaliseras. Det gäller att värna omsorgen människor emellan för att förstärka livskvaliteten i samhället. Här gäller det dessutom att värna om de ungdomar som bär en mycket stor del av arbetslöshetsbördan. Regeringens ambition är att minska miljöskulden för kommande generationer. I det arbetet är det viktigt att satsa resurser på natur och miljövård i vid bemärkelse. Det gäller dessutom att inte föra över orimliga ekonomiska skuldbördor till nästa generation. Utgifterna kan inte under en längre tid finansieras med lån. Därför är det viktigt att vi behåller ett fördelaktigt kostnadsläge under många år framöver.
Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret, som innehöll en rad kända ståndpunkter och vidtagna åtgärder. Jag är litet besviken över att det inte innehöll något konkret med utgångspunkt i det jag hänvisade till i arbetsmarknadsministerns tal, att vi skall bry oss om varandra. Det sista är vi helt överens om. Längre än så sträcker sig inte samstämmigheten när det gäller hur vi skall klara arbetslösheten. Vi måste bygga ett samhälle på solidaritet och rättvisa. Regeringens förslag till försämringar av arbetsrätten och förändringar av arbetslöshetskassan präglas varken av solidaritet eller rättvisa. Dessa förslag visar att regeringen inte bryr sig särskilt mycket om dem som är på väg ut från arbetsmarknaden eller står utanför den. Alla skall ha rätt till ett arbete -- kvinnor och män, unga och äldre. De åtgärder som arbetsmarknadsministern presenterade anser jag inte tillräckliga. Just nu behövs stimulanser i form av räntesänkningar för att underlätta investeringar. Det behövs också en förbättring av köpkraften, så att vi kan få en efterfrågan i landet. De förslag regeringen lagt fram när det gäller försämringar av grundavdraget, indragning av pengar från bostadssektorn, punktskatter på bensin m.m. motverkar människors möjligheter. Det gäller att ge människor en framtidstro, en tro på att man skall ha möjlighet att få ett riktigt arbete, och inte praktikplatser och ALU-arbeten, som det kanske blivit mest nu. Arbetsmarknadsministern lyfter fram omsorgen om människor, omsorgen om våra barn. Men just denna omsorg hotas av nedskärningar i kommuner och landsting. Den offentliga sektorn svarar inte upp mot de behov som finns. Många drabbas.
Fru talman! Det finns många länder där man låter människor gå arbetslösa nästan hur långa perioder som helst. Flera procent av arbetskraften kommer då helt utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Så skall vi inte göra i vårt land. Birthe Sörestedt tar upp LAS och trygghet. Det är med nu gällande LAS som det sedan 1989 har försvunnit 600 000 arbeten. Tryggheten ligger alltså inte i den lagstiftningen. Tryggheten ligger i att inte prissätta sig ur världsmarknaden, att vara duktig och jobba med produktiviteten osv. Det handlar om att ha en viss lönsamhet i företagen och inte, som vi nu har haft det sedan ett par tre år tillbaka, ca 100 konkurser per vardag. De små förändringar som nu föreslås är till för att hjälpa de arbetslösa in på arbetsmarknaden. Vi föreslår längre provanställning, så att de tas emot och kan anställas vid arbetstoppar. Låt mig också säga att ett budgetunderskott på 270 miljarder, tillsammans med det som finns i mina fonder, på ett enda år motsvarar 70 000 kr per arbetande svensk. Bara räntan är ca 25 miljarder kronor. Om man håller på på det sättet tränger räntorna ut. Jag är inte imponerad av socialdemokratins förslag att ytterligare öka lånebehovet och budgetunderskottet. Jag tror att det leder till högre räntor och färre ordinarie jobb.
Fru talman! Det behövs långsiktiga insatser nu. Vi är överens om att vi måste ha en väl fungerande ordinarie arbetsmarknad. Men vi måste också vara överens om att de människor som är utförsäkrade skall kunna komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Regeringens förslag angående arbetslöshetskassan ger inte möjligheter till ersättning vid utbildning och beredskapsarbete, tills det finns bra ordinarie arbeten. Därmed slås människor ut. Det bli kommunerna som får stå för kostnaden för dessa människors löner, via socialbidrag. Inte tycker jag att det blir fler praktikplatser när man förlänger tiden för provanställning. Det kan väl inte vara riktigt att jobben blir fler om vi förlänger tiden för provanställning från sex till tolv månader.
Fru talman! Ungdomspraktiken var socialdemokraterna först helt emot. Sedan visade de sig väldigt positiva till den. Den lilla förändring som nu föreslås är att man skall kunna förlänga tiden med sex månader i samma företag, under förutsättning att man gjort upp med företagaren att förlängningen leder till ett ordinarie jobb. Det här är att hjälpa unga människor till ordinarie jobb. Själv tycker jag att åtgärden är bra. Om andra människor har andra uppfattningar är det tillåtet. Men det är med ungdomarnas bästa för ögonen som förslaget är framlagt.
Fru talman! Det är viktigt att ungdomarna får möjlighet till ordinarie arbete och att de inte bara går i praktikarbete. Man kan ha en konstruktion med ett rekryteringsstöd i den form som bl.a. Metall tillsammans med Verkstadsföreningen har kommit överens om. Det kanske ger ungdomarna riktiga jobb efter praktiken. Så har det nämligen inte varit nu, utan ungdomarna har därefter gått ut i arbetslöshet. Jag vill återgå till frågan om omsorgssektorn. Eftersom den här biten lyfts fram, undrar jag om arbetsmarknadsministern menar att en del av omsorgsbehoven skall tillgodoses utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Ett förslag om vårdnadsbidrag diskuteras ju. Det är ett led i en sådan riktning, och jag befarar att det menas att kvinnorna skall avstå från förvärvsarbete för att ideellt sköta omsorgen av barn och äldre. Med den storlek som bidraget har kan man ju inte leva på det. Skall vårdnadsbidraget leda till att främst kvinnor avstår från att kräva arbete?
Fru talman! Låt mig svara på det sist nämnda först. Det finns i dag en del människor som föredrar en längre tid tillsammans med egna barn, helt utan ersättning. För dem kan det kanske kännas som en liten uppmuntran med ett bidrag. Resten kommer säkerligen att bestämma sig av egna skäl. Jag är också övertygad om att det stora flertalet människor väljer yrkeslivet. Jag har ingenting emot Metalls avtal, och jag har ingenting emot att fler parter på arbetsmarknaden sluter motsvarande avtal. Men i de fall den här typen av avtal ej slutits, är detta en bra metod att komma in i ordinarie näringsliv på. Med så mycket folk utanför ordinarie arbetsmarknad måste man jobba med ett flertal åtgärder. När jag tillträdde som arbetsmarknadsminister sade man på Arbetsmarknadsverket att man absolut inte orkade med mer än tre procentenheter. Med de här nya åtgärderna räknar jag med att man denna vinter skulle kunna nå siffror i storleksordningen 7--8 %. Men jag vet inte, eftersom det verkligen kräver att arbetsgivarsidan ställer upp.
Fru talman! Det är viktigt med goda arbetsmarknadsinsatser av olika slag. Men främst måste man kanske satsa på att ge näringslivet möjligheter till investering och avskrivning, för att få i gång riktiga jobb. Från Socialdemokraternas sida har det lagts fram förslag om bl.a. ROT projekt, som kan stimulera till riktiga arbeten. Jag uppfattar arbetsmarknadsministern så, att det inte är någon som skall avstå från att kräva rätt till ett riktigt arbete. Jag hoppas att vårdnadsbidraget i det här fallet inte innebär att kvinnor blir en reservarbetskraft utan att både män och kvinnor har rätt till arbete.
Fru talman! Just nu är antalet män och kvinnor på svensk arbetsmarknad ungefär lika stort. Det har skett genom att männen så kraftigt på grund av industrikonjunkturen har tvingats minska sin sysselsättning. Jag ser mycket gärna att både män och kvinnor återgår till att arbeta i normal omfattning.
Fru talman! Sten-Ove Sundström har frågat om regeringen planerar att dra in transportstödet för företagen i Norrland. I regeringskansliet pågår för närvarande ett beredningsarbete för en regionalpolitisk proposition. Denna skall föreläggas riksdagen under våren. Detta arbete sker i fortsatt kontakt med det regionalpolitiska rådet och med en regionalpolitisk referensgrupp. En utgångspunkt för arbetet är att skapa likvärdiga villkor i landets olika delar. Det hör till god sed att under pågående beredningsarbete med en proposition inte kommentera dess sakfrågor. Jag kan därför i dag inte kommentera Sten-Ove Sundströms fråga närmare.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, även om jag hade önskat ett litet tydligare sådant. Såsom Börje Hörnlund mycket väl känner till, har mycket förändrats på regionalpolitikens område genom åren. Vad gäller transportstödet har det visserligen skett vissa justeringar, men vi har alla i denna kammare varit överens om att det är viktigt för företagen att få behålla denna form av stöd. Liksom Börje Hörnlund redovisar i sitt svar, förstår jag att Börje Hörnlund under pågående arbete inte kan redovisa detaljer i en proposition som kanske kommer inom ett halvår. Men på just denna punkt borde Börje Hörnlund åtminstone ha kunnat lugna de oroliga företagen. Vill denna regering, med Börje Hörnlund i spetsen, värna om de små företagen? Ge dem ett lugnande besked att stödet skall bestå! Låt vara att justeringar kan göras, men eftersom denna fråga är så viktig för många företagare, tycker jag att Börje Hörnlund nu skall ta chansen att deklarera regeringens inställning.
Fru talman! Jag säger i mitt svar: ''...skapa likvärdiga villkor i landets olika delar.'' Dagens transportstöd räcker för att på lika villkor transportera varorna ungefär ned till området i Konkurrensneutralitet är en viktig fråga i Europasamarbetet, EES-avtalet, m.m. Man har alltså tranportstöd en god bit ned till centrum av Europa. För min del menar jag att transportstöd icke snedvrider konkurrens utan är till för att skapa likvärdiga villkor. Det svaret tror jag att Sten-Ove Sundström kan översätta, om viljan är god.
Fru talman! Jag tar då chansen och översätter svaret så, att Börje Hörnlund menar att transportstödet skall vara kvar. Låt vara, att det kanske förändras så att fördelen uppnås att man också når Europamarknaden, inte bara den marknad som finns i Mälardalen.

Fru talman! Hans Stenberg har frågat justitieministern om hon avser att lägga fram ett förslag till ändring av reglerna om statlig lönegaranti vid konkurs, som skulle innebära, att man måste vara anställd i sex månader före en konkurs för att komma i åtnjutande av lönegarantin. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Svaret på frågan är nej! att -- mot bakgrund av de kraftigt stigande kostnaderna för lönegarantin -- undersöka om garantins omfattning kan begränsas utan att arbetstagarnas löneskydd urholkas på ett oacceptabelt sätt. I uppdraget ingick vidare att föreslå regeländringar, som effektiviserar granskningen av att garantin används på det sätt den är avsedd för. november. Betänkandet har nu sänts ut på remiss. I betänkandet lämnas flera förslag till ändring av de nuvarande reglerna. Bland annat föreslås att den tid för vilken lönefordringar omfattas av förmånsrätt i konkurs, och därmed av lönegarantin, begränsas till de senaste sex anställningsmånaderna. I dag omfattar förmånsrätten -- och lönegarantin -- lönefordringar för ett år före konkursansökningen och för sex månaders uppsägningstid. Det lämnas också förslag på nya regler som enligt utredningens mening skall möjliggöra en skärpt kontroll av att lönegarantin inte missbrukas. Däremot förekommer i betänkandet inte något förslag av det innehåll som åsyftas i Hans Stenbergs fråga. Tvärtom har utredningen avvisat tanken att det borde införas villkor på viss anställningstid för att komma ifråga för ersättning enligt garantin. Regeringen tar ställning till utredningens förslag efter att ha tagit del av remissinstansernas synpunkter.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för det oväntat positiva svaret på frågan. Lönegarantin har under de senaste åren diskuterats mycket livligt. Denna debatt har huvudsakligen förts utifrån näringspolitiska synpunkter. Debatten har också huvudsakligen handlat om de fall av missbruk av lönegarantin som förekommit. Att det har funnits fall av missbruk när det gäller lönegarantin är helt uppenbart. Jag påstår ändå att missbruket har varit relativt begränsat. Men trots att jag anser att detta missbruk inte varit särskilt stort, vill jag, för att undvika missförstånd, understryka att det är viktigt att vi kommer till rätta med det. Det får inte vara så att en förändring av lönegarantin leder till att garantin försämras ytterligare och att de människor som garantin en gång har inrättats för därmed drabbas. Det finns faktiskt andra aspekter än näringspolitiska sådana. Det här handlar i grund och botten om människor som drabbas väldigt hårt när de företag de jobbar i går i konkurs. Därför är det positivt att de uppgifter jag har fått har visat sig vara grundlösa och att några förändringar av i varje fall detta slag inte är på gång. Förra året genomdrev de borgerliga partierna en kraftig försämring av lönegarantin. Maximibeloppet sänktes till 100 000 kr. I samband med beslutet framförde vi socialdemokrater i en reservation uppfattningen att även en förändring skulle göras i förmånsrättslagen så att löntagarnas fordringar skulle få en högre prioritering. Jag förutsätter och hoppas att regeringen verkligen tar till sig av dessa synpunkter och ser till att det sker ändringar i förmånsrättslagen i samband med förändringarna i lönegarantin.
Fru talman! Lönegarantin sänktes från det mycket höga beloppet 404 000 kr per anställd. Vi såg bl.a. på våra nordiska grannar som alla låg på nivån 100 000 kr eller lägre. Vid en så hög lönegaranti som 404 000 kr finns det många tillfällen till att den missbrukas. Det var en serie sådana exempel som gjorde att regeringen förelade riksdagen detta förslag till beslut. Om jag har förstått rätt har också socialdemokratin numera accepterat nivån 100 000
Fru talman! Det är inte riktigt sant att alla de nordiska länderna ligger på nivån 100 000 kr. I Finland finns det en speciallagstiftning för de yrkesgrupper som drabbas särskilt hårt vid konkurser på grund av att de har sådana lönesystem som gör att de har stora belopp innestående. Det handlar inte bara om uppsägningslön, utan det handlar om att en del grupper har stora belopp innestående när konkursen kommer. Tidigare hade lönefordringar en bättre förmånsrätt. Jag fick inget svar på den indirekta fråga jag ställde. Är regeringen beredd att återinföra de gamla reglerna för förmånsrätt som fanns innan lönegarantin infördes, så att löntagarnas fordringar får en bättre ställning?
Fru talman! Det här handlar om den del av lagstiftningen som ligger på Justitiedepartementets område. Den delen har nu utretts och har varit ute på remiss, och ärendet bereds nu inom Justitiedepartementet. Det vore helt fel av mig att ha en uppfattning. Jag vet inte exakt vart beredningsarbetet är på väg.
Fru talman! Denna fråga är inte lätt. Halva frågan hamnar på Arbetsmarknadsdepartementets område och halva på Justitiedepartementets område. Jag vill än en gång understryka att de förändringar som hittills har gjorts i lönegarantin för att komma till rätta med fusket har oförskyllt drabbat grupper som faktiskt lider stor skada. Det gäller grupper som sjömän, byggnadsarbetare och andra grupper med ackordssystem. Det innebär att de har stora belopp innestående. De drabbas oförskyllt av denna lagstiftning. Därför anser jag att regeringen i samband med förändringar i lönegarantilagen åtminstone borde rätta till situationen för dessa grupper.

Fru talman! Kent Olsson har frågat mig vilka åtgärder som jag tänkt vidta för att de som valt att studera utomlands vid fullföljda studier inte skall vara utestängda från kontant arbetsmarknadsstöd En arbetslös kan få rätt till KAS efter att ha fullföljt en högskoleutbildning utomlands om utbildningen berättigar till svenskt studiemedel. Centrala studiestödsnämnden avgör vilka utländska utbildningar som är berättigade. CSN ställer främst som villkor att utbildningen skall ha en god kvalitet. Samma typ av kvalitetsbedömningar görs av regeringen av svenska icke-statliga högskolemässiga utbildningar. Har de för låg kvalitet berättigar de inte till studiemedel. Om utbildningen inte uppfyller kvalitetsvillkoret är den inte kvalificerande för KAS. Den som genomgått en högskoleutbildning som inte kvalificerar för KAS, och därigenom inte heller för ALU, har naturligtvis möjlighet att få del av arbetsförmedlingens övriga åtgärder. Denne kan i stället erbjudas t.ex. anställning med rekryteringsstöd, ungdoms eller akademikerpraktik och beredskapsarbete. Genom dessa åtgärder kan den arbetssökande kvalificera sig för såväl KAS som ALU.
Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Den fråga man ställer sig är på vilka grunder som CSN avgör att en utbildning är av icke-god kvalitet. I det här fallet är det fråga om en pilotutbildning i USA. Den pilotutbildningen är numera berättigad till studiemedel, vilket den inte var för ett par år sedan. Jag vet att jag nu tangerar utbildningsområdet, men av vilken anledning kan en person som har genomgått denna utbildning inte erhålla KAS, och därmed inte ALU, när utbildningen ett par år senare är studiemedelsberättigad? För mig framstår pilotutbildningen som kvalificerad. När en person satsar stora pengar på en utbildning och sedan när han kommer hem inte får arbete, borde han inte behöva stå utanför dessa möjligheter. Det är tragiskt när en person som har satsat stora pengar inte kan använda sin utbildning, och sedan kan han inte få möjlighet till kontant arbetsmarknadsstöd och därmed inte ALU. Anser arbetsmarknadsministern att kvalitetsbedömningen skall vara hårdare för utbildning utomlands än för bedömningen i Sverige?
Fru talman! Om jag har förstått detta enskilda fall rätt, är den utbildning som nu åberopas okänd för statligt stöd. Det skulle innebära att denna pilot -- om vi kallar honom så -- har kommit mitt emellan två bedömningar, ett icke-godkännande till ett godkännande. Det är klart att det då och då händer att den enskilde inte riktigt passar in, trots att han borde passa in. Det skall vara samma typ av kvalitetsbedömningar. Det är den unges utbildning -- det är ofta fråga om unga -- som skall bedömas kvalitetsmässigt. Jag hoppas verkligen, för allas säkerhet, att flygutbildningarna är av god kvalitet. Nu finns det ett antal reservåtgärder, t.ex. akademikerpraktik och ungdomspraktik som kanske är nog så bra som
Fru talman! Jag är medveten om att dessa andra åtgärder finns. Det är bra att de finns. Men min fråga var om det finns annorlunda krav. Det har nu visat sig att enskilda kan drabbas när de hamnar emellan. Kan jag förstå arbetsmarknadsministern så att han anser att kraven på utbildningarna skall vara desamma i Sverige och utomlands? Man skall alltså inte drabbas av att det ställs hårdare kvalitetskrav för en utbildning utomlands än för motsvarande utbildning i Sverige.
Fru talman! Jag anser att utbildningarna skall bedömas lika. Är utbildningen bra utomlands och bra hemma skall de bedömas lika. Detta är ytterst ett arbete som sker via organ som ligger under Utbildningsdepartementet. Men jag förutsätter att de har samma åsikt som jag.

Fru talman! Kenneth Lantz har frågat vilka åtgärder jag kommer att vidta för att hindra tjuvfisket i Öresund och Skälderviken. Jag upprepar vad jag sade här för drygt en månad sedan, att det olagliga fisket från i första hand danska fiskebåtar i Öresund och i Skälderviken är ett problem. Jag påpekade även att det i första hand är Kustbevakningens uppgift att bekämpa denna typ av brott. Enligt gällande regler skall Kustbevakningens fartyg göra anmälan i princip 24 timmar i förväg för att få operera på danskt territorialhav. Detta omöjliggör för Kustbevakningen att förfölja danska trålare när dessa lyckas ta sig in på danskt vatten. Utrikesdepartementet har under hand inlett informella diskussioner med det danska utrikesministeriet med syftet att utverka generellt tillstånd för respektive länders kustbevakningar att tillträda det andra landets territorialhav i området utan krav på 24 timmars förhandsanmälan. Jag har nu av utrikesministern fått veta att det danska utrikesministeriet är berett att inleda formella överläggningar med Sverige i frågan.
Fru talman! Jag är tacksam för det svar som jag har fått i dag av jordbruksministern. Jag kan upplysa om att frågan lämnades in för drygt en månad sedan och att dess besvarande av olika anledningar har blivit förhalat. Jag är också medveten om det svar som Bengt Silfverstrand har fått i frågan och som det hänvisats till här. Vi förväntar oss naturligtvis åtgärder utmed de danska kusterna, och vi delar de redovisade uppfattningarna. Vi kan dock fortfarande i våra skånska tidningar se uppgifter om att man överträder överenskommelserna. Jag har i min hand en notis om några fiskare som har blivit av med ganska stora nät och förlorat pengar som investerats i fisket. Jag undrar när man skulle kunna förvänta sig att utrikesministerns förhandlingar ger resultat, så att danska båtar kan förföljas över till den danska sidan.
Fru talman! Det har, som jag nämnde, tagits kontakter mera informellt med det danska utrikesministeriet. När man nu har uttalat sig vara beredd att föra mera formella samtal om frågan utgår jag från att det inte kommer att ta särskilt lång tid förrän denna fråga kan klaras av.
Fru talman! Låt mig bara tillägga en liten enkel fråga: Har jordbruksministern haft egna kontakter med sin kollega i vårt systerland på andra sidan av Öresund?
Fru talman! Jag har inte haft några kontakter på den senaste tiden. Däremot skall jag på fredag resa till Köpenhamn och skall då ha en sådan kontakt med jordbruks och fiskeriministern.
Fru talman! Då får jag önska jordbruksministern lycka till och hoppas att vi kan få ett positivt besked till de skånska tidningarna, så att våra fiskare där nere kan känna sig trygga.
Fru talman! Ulla Pettersson har frågat mig om vilka utfästelser det danska företaget Danisco A/S har gjort om fortsatt drift vid bruket i Roma. Jag har i ett tidigare svar till Ulla Pettersson redovisat innehållet i den brevväxling som jag har haft med Danisco angående förutsättningarna för svensk betodling och sockerproduktion. Danisco gav uttryck för uppfattningen att förutsättningar bör kunna skapas för att upprätthålla sockerproduktionen på Gotland ett par år utöver De svenska förhandlingspositionerna när det gäller socker omfattar bl.a. krav på en kvot som är väl i överensstämmelse med de svenska produktionsförhållandena. Mot denna bakgrund gör jag bedömningen att förutsättningar bör finnas för en fortsatt drift vid Roma sockerbruk efter år Danisco undersöker också möjligheterna till en fortsatt betproduktion på Gotland om fabriken i
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Också jag anser att förutsättningarna för att driva bruket i Roma vidare finns, men frågan är om det blir några möjligheter till detta. Senast i dag har det offentliggjorts i medierna att det är problem med sockerkvoten. Det pågår här naturligtvis ett förhandlingsspel, som varken jordbruksministern eller jag kan ha någon bestämd uppfattning om i dag, men anledningen till min fråga är att jordbruksministern alldeles klart har uttryckt i riksdagens kammare att Danisco har sagt ja till en fortsatt drift av bruket. Min fråga gällde vad som konkret låg bakom detta och vad som skulle ha hänt efter det att vi fört diskussioner här i kammaren i denna fråga.
Fru talman! Vad gäller EG-förhandlingarna är läget att vi fortfarande väntar på kommissionens bedömning av våra positioner. Vi har ett tag varit utlovade sådana besked men ännu inte fått dem på det här området. Vi vet att man när det gäller kvotfrågor uttrycker sig försiktigt i sina svar, men efter det att vi har fått de här synpunkterna från kommissionen kommer det att föras mera politiska förhandlingar. Jag bedömer situationen på samma sätt som tidigare: Vi har goda förutsättningar att få en bra sockerkvot. Vad beträffar den andra frågan, om det som har sagts och om huruvida det har skett någonting nytt, kan jag säga att jag i mitt svar refererade det som Danisco anfört i sitt svar. Det var att om den totala möjligheten till sockerproduktion i Sverige blir tillräckligt stor, bör det finnas förutsättningar för sockerproduktion på Gotland ett par år utöver 1995. Det var den formulering som jag använde, och det är också den som Daniscos VD har använt i ett brev till mig. Därutöver har vi fört ett samtal om möjligheterna att, för den händelse att man vid någon tidpunkt skulle tvingas lägga ned sockerbruket, ändå eventuellt ha kvar sockerbetsproduktionen. Danskarna har erfarenhet av detta, eftersom de har kustlokaliserade bruk och vet hur det går till att flytta betor över vatten.

Fru talman! Det beklagar jag i så fall djupt. Det tändes naturligtvis en hoppets låga i många gotlänningars ögon efter frågesvaret under den muntliga frågestunden den 21 oktober. Man har i snabbprotokollet för övrigt stavat fel på namnet Roma, vilket jag hoppas blir rättat till det slutliga protokollet. Jag citerar vad som sades: ''Vi har ganska goda kontakter med Danisco, dvs. ägaren till Svenska sockerbolaget som äger Råma sockerbruk. Ett första önskemål är att detta sockerbruk skall kunna drivas ytterligare något år efter 1995. Detta har man från ägarens sida sagt ja till.'' Var det en felaktig uppgift?
Fru talman! Det är såvitt jag förstår precis det som jag skulle vilja säga också i dag. Det enda villkoret för detta är att vi får en rimlig sockerkvot. Utan en sådan skulle Sockerbolaget i Sverige, ägt av Danisco, tvingas att reducera produktionen, men det finns inga indikationer på att detta blir fallet.
Fru talman! Det var beklagligt att jordbruksministern inte gjorde den inskränkningen den 21 oktober. Det står, som jag nämnt, klart och tydligt i protokollet att man har sagt ja till en fortsatt drift. På det sättet är det alltså inte.
Fru talman! Vad man har sagt och vad jag den gången hänvisade till var samma brevväxling som jag har hänvisat till i dag. Man har där från ägarens sida sagt att man bedömer förutsättningarna ganska goda för att fortsätta driften vid sockerbruket i Roma, under förutsättning att vi får en hygglig sockerkvot.
Fru talman! Enligt mitt sätt att se är ett besked om att man skall försöka, om förutsättningarna finns, inte riktigt samma sak som att man har sagt ja till fortsatt drift ytterligare något år efter 1995. Det är väl bara att beklaga att jordbruksministern och jag uppenbarligen inte har riktigt samma bedömning av svenska språket i det avseendet.
Fru talman! Jag tror nog att vi har rätt likartade bedömningar. Det som är viktigt här är ju att man från Sockerbolaget i Sverige och dess danska ägare har en positiv inställning till att driva sockerbruket vidare på Gotland efter 1995. Dock kan varken Sockerbolaget eller regeringen till alla delar garantera hur framtiden kommer att se ut, och det har jag heller aldrig gjort några utfästelser om här i riksdagen.
Arbetsgruppen avlämnade sitt förslag i augusti. Arbetsgruppen redovisar i sin promemoria det behov som finns av en ny utbildning, vilka utbildningar som finns i dag och kostnaderna för dessa.
Fru talman! Bo Arvidson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att medverka till för att den föreslagna högskoleutbildningen inom hästområdet kan komma till stånd. Bo Arvidson avser ett förslag som på mitt initiativ har utarbetats av en särskild arbetsgrupp inom att det inrättas en ny utbildning på högskolenivå för hästsektorn.
Man föreslår att det inrättas en ny utbildning på högskolenivå för hästsektorns behov av kvalificerade yrkesutövare inom ridsport-, stuterisamt trav och galoppsportomårdena. Förslaget innebär att ungdomar erbjuds ett samordnat utbildningsprogram från gymnasium till högskola.
Utbildningen bör enligt förslaget vara tvåårig med ett grundläggande år och ett inriktningsår. Sveriges lantbruksuniversitet föreslås bli huvudman och utbildningen lokaliserad till För att genomföra de föreslagna åtgärderna krävs att både staten och branschen ställer resurser till förfogande.
Sveriges Lantbruksuniversitet föreslås bli huvudman för utbildningen, som enligt förslaget skall lokaliseras till Flyinge och Strömsholm.
Frågor om statens medverkan behandlas inom ramen för höstens budgetarbete.
Fru talman! Jag skall be att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. I en frågedebatt den 5 maj föregående år diskuterade jag bl.a. utbildningsfrågor på hästområdet med jordbruksministern med anledning av Hästutredningens förslag i april 1991. Utredningen konstaterade då att yrkesutbildningen inom hästhållningen led av tre allvarliga problem, nämligen otillräcklig kvalitet, otillräcklig volym och finansieringssvårigheter. Jordbruksministern ställde sig positiv till min fråga om att se över utbildningen på hästområdet och sade att det borde ske i samverkan mellan jordbruks och utbildningsdepartementen. Jag ser därför mycket positivt på att jordbruksministern i maj i år tillkallade en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till en högskoleutbildning inom hästområdet. Arbetsgruppens förslag bedömer jag för min del som realistiska och genomförbara. Därmed skulle ett av de tre problem som Hästutredningen pekat på kunna åtgärdas, nämligen att utbildningen fick en högre kvalitet. En viktig part i arbetet med en ny utbildning är de olika organisationerna på hästområdet. Deras uppvaktning hos jordbruksministern våren 1993 har understrukit det intresse som finns inom de berörda organisationerna. I svaret nämner jordbruksministern att arbetsgruppen säger att utbildningen skulle kunna starta höstterminen 1994. Jag tolkar detta som mycket positivt. Men jag skulle vilja fråga jordbruksministern om han tror att det är möjligt att man kan fatta ett beslut i så god tid att utbildningen verkligen kan starta vid den tidpunkt som anges av arbetsgruppen.
Fru talman! Jag tror att vi har samma uppfattning i huvudfrågan, att det är värdefullt om vi kan få till stånd en utbildning av hög kvalitet på hästområdet. Vi gör den bedömningen bl.a. mot bakgrund av att hästen har en stor och betydelsefull roll i samhället, både socialt och ekonomiskt. Den har också betydelse från jordbrukets utgångspunkt. När jag besökte Flyinge för några veckor sedan nämnde jag där att vi räknar med att hästarna i Sverige för närvarande förbrukar foder från ungefär 180 000 hektar. Det är alltså även som jordbruksproduktion betraktat en betydande näring. Vi har gått snabbt fram. För närvarande diskuteras ett förslag till högskoleutbildning med representanter för de inblandade instanserna och Lantbruksuniversitetet. Vi är inriktade på att det skall kunna bli möjligt att starta utbildningen till hösten, under förutsättning att ekonomin kan klaras av. Den delen kan jag naturligtvis inte vara alldeles säker på förrän budgetbehandlingen är avslutad.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Vi är naturligtvis helt överens om betydelsen av utbildningen och även om hästsportens betydelse. När det gäller finansieringen, som jordbruksministern nämnde, säger arbetsgruppen att den bör ske med de medel som står till förfogande under statsbudgetens nionde huvudtitel, alltså Jordbruksdepartementet. Jag tolkar det så att Sveriges lantbruksuniversitet skulle tillföras medel för att svara för den nya utbildningen på högskolenivån. I dag finns en del av kostnaderna för befintliga utbildningar hos Utbildningsdepartementet. Dessutom betalar vissa kommuner för elever, t.ex. vid Flyinge. Inte minst har finansieringen på kommunsidan varit ett problem. Vissa kommuner har betalat för sina elever, andra har inte gjort detta. Med arbetsgruppens förslag löser man finansieringsproblematiken mera rättvist enligt min uppfattning. Hästsporten satsar också medel på utbildningsverksamheten, och det tycker jag är mycket positivt. Det framgår även av svaret att jordbruksministern ser det som en förutsättning att man medverkar från branschens sida. Jag förstår att jordbruksministern inte kan ge sig in i budgetdiskussionen. Men jag skulle ändå vilja fråga hur jordbruksministern bedömer möjligheterna att reda ut finansieringsfrågorna?
Fru talman! När det gäller finansieringen är det rätt som Bo Arvidson sade att man i utredningen utgick från att detta skulle belasta nionde huvudtiteln, alltså Jordbruksdepartementet. Vi utgår också ifrån att detta inte skall ske genom en omfördelning på SLU, utan att det i det här sammanhanget krävs nya pengar. Det har förts samtal med sporten, som jag tror är beredd att tillskjuta medel. Att vi hela tiden har sagt att detta skall ligga under jordbrukets huvudtitel innebär att vi själva på Jordbruksdepartementet har ett betydande inflytande över om de här pengarna kommer fram. Jag är hoppfull i det här sammanhanget. Det är kanske värt att tillägga att det därmed inte är självklart att man löser finansieringsproblemen för övriga utbildningar. Detta är en tillkommande utbildning på högskolenivå. Det är säkert en injektion på de platser där vi räknar med att den skall finnas, alltså på Flyinge och Strömsholm. Men de andra utbildningarna, på lägre nivå, får finansieras som tidigare.
Fru talman! Jag får tacka för det svar jag fick. Jag tänkte precis ta upp det jordbruksministern avslutade med, nämligen att vi har kvar en del utbildningar vars problem inte är lösta. Det gäller t.ex. Wången. Låt mig sluta med den förhoppningen att vi tillsammans skall kunna finna möjliga lösningar även för den delen av utbildningarna, till gagn för utbildningen på hela hästområdet.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för ett mycket utförligt svar. Jag är i stort sett mycket belåten med det. I min fråga har jag framfört det nödvändiga i att räntesänkningar sker mycket snabbt för att små och medelstora företag skall överleva i Sverige. Det går inte att bara predika om marknadskrafternas välsignelse. Det är nödvändigt med bidrag och subventioner till nystartade företag i en större omfattning än vad som nu sker om småföretagsamheten över huvud taget skall kunna överleva i detta land. Fru talman! Många länder tar med stor glädje hand om små svenska teknik och innovationsföretag, särskilt Tyskland. En hel rad företag är på väg att lämna landet eller funderar fortfarande på att göra det. Det får under inga omständigheter ske. Bl.a. är Bonn och Tyskland ett mycket intressant arbetsfält. Regeringen måste arbeta på ett ännu effektivare sätt för att få ner räntorna. Det finns ett stort räntegap mellan låneräntor och insättningsräntor. Det rör sig i många fall om 10 %. Räntegapet mellan inlåning och utlåning är ytterst otillfredsställande. Jag hoppas att statsrådet vidtar alla tänkbara åtgärder.

Fru talman! Jag tackar statsrådet även för detta. Jag vill ånyo framhålla att det är ett för stort gap mellan inlånings och utlåningsräntor. Det är egentligen inte så konstigt om bankerna börjar gå bra nu när de tar ut dessa skyhöga checkräkningskrediter på upp till 18 %. För många småföretagare finns det inga möjligheter att över huvud taget överleva under dessa omständigheter. Samtidigt måste vi jämföra med att räntorna på bostadslån och liknande ligger på ca 10 %. Det finns alltså ingen riktig rättvisa här. Om vi skall kunna behålla många nya företagare -- som har många uppfinningar och många saker på gång -- i det här landet måste vi vara rädda om dem. Det finns en tendens till en liten utflyttning nu igen. Det får inte bli så att flyttlassen börjar gå till London och Bryssel igen. De skall enligt min mening gå tillbaka till Sverige. Låt mig säga till skatteministern att det som har skett de senaste åren under den nya regeringen har trots allt varit mycket positivt för företagarna. Jag hoppas att den utvecklingen kommer att fortsätta.

Fru talman! Skatteministern har fullständigt rätt i att flyttlassen har vänt. Det vet man om inte annat inom åkeribranschen. De går tillbaka till gamla Sverige. Det är mycket positivt, men det finns mindre flyttlass som går ut. Det är dem vi skall försöka behålla. Alla småföretag i det här landet är den ryggrad som svensk ekonomi behöver. Det är dem vi skall leva på.

Fru talman! Jag tackar skatteministern för svaret. Den 14 januari 1992 fick jag svar på en liknande fråga som jag hade ställt. I det svar som jag då fick betonade skatteministern att den förda politiken gentemot byggmarknaden, och speciellt mot bostadsmarknaden, skulle leda till full sysselsättning och tillväxt. I det svar som jag här har fått finns inte den faktorn med. Det är ganska naturligt. Nu har vi ju facit i hand. Nu ser vi att byggbranschen går mot en kollaps. Det blir 46 000 arbetslösa i vinter. Vi har den värsta situationen på 60 år för byggbranschen. I Dalarna kommer mer än hälften av byggnadsarbetarna att vara arbetslösa. Förra veckan fick vi en skrift, Det är i sanning en förskräcklig läsning. Från en redan låg nivå kommer bygginvesteringarna att falla med 17 % i år och med ytterligare 22 % nästa år. Bostadsmarknaden är naturligtvis värst drabbad. Där sjunker investeringarna med 40 % i år och med ytterligare 55 % nästa år. Det handlar alltså om en minskning med 75 % på två år. Detta motsvarar faktiskt 1,5 % sänkning av BNP innevarande år och 2 % sänkning nästa år. Jag förstår att skatteministern inte längre har med argumentet om tillväxt när det gäller bygg och bostadspolitiken. Men det är inte fråga om en ekonomiskt bra väg att gå, därför att det man sparar i ena änden förlorar man många gånger om i kostnader för arbetslösheten och för de kreditförluster som kommer att uppstå, trots förslag som regeringen nu lägger fram.

Fru talman! Jag tycker att det med förlov sagt nu är dags att skatteministern slutar krypa bakom den politik som bedrevs på 80-talet. Skulle den politiken ha varit moderatledd, skulle det nämligen ha varit etter värre. När riksdagen genomförde avregleringar i ekonomin stod alltid Moderaternas förslag för ännu mer av avregleringar. Det var naturligtvis ingen lösning. Jag lever icke i det förgångna. I stället tror jag att jag i allra högsta grad lever i nuet. Jag ser ju vad det här åstadkommer. Det råder inget tvivel om att också Byggentreprenörerna i dag inser att det icke går att fortsätta på det här viset, för detta kommer att kosta samhället oerhörda summor den dagen byggandet måste öka igen. Det finns faktiskt ett behov av bostäder. Många kommuner i Sverige befinner sig i dag väldigt nära en situation med bostadsbrist.

Fru talman! Skatteministern och jag har väldigt olika uppfattning om vad som är en sund ekonomi. Det är inte många svenskar som efterfrågar diamanter. Men det beror inte på att man inte tycker att diamanter är vackra, utan det beror på att diamanter kostar för mycket. Den bostadspolitik som nu bedrivs innebär att bostaden kostar för mycket. Detta skall ses i kombination med människors brist på framtidstro. En oerhört stor del av befolkningen saknar arbete. Dessutom känner många att deras jobb är hotade. Det är klart att man i en sådan situation inte väljer ett nytt boende. Start och stoppolitik när det gäller bostäderna bedrev den förra s-regeringen enligt Bo Lundgren. Jag har tidigare sagt att jag instämmer i den kritiken. Men den stora kritiken mot den borgerliga regeringen gäller att det bara finns stopp i dess vapenarsenal.

Fru talman! Det var faktiskt inte bostadsbyggandet som var kostnadsledande på 80-talet. Det var i stället de kommersiella lokalerna som drev upp priserna. Det finns klara indexserier som belägger detta. Det är bara att kontrollera, och det tror jag att man på Finansdepartementet borde göra. Det finns en stor skillnad mellan diamanter och bostäder. Diamanter är nämligen en lyx som man kan vilja ha men som alls inte är nödvändig. Bostäder däremot är nödvändiga för att man över huvud taget skall ha goda förutsättningar att fungera som en bra människa. Naturligtvis är det oerhört viktigt för kommande generationer att deras familjer kan ha ett bra boende. Jag anser att detta är oerhört grundläggande.

Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Vitsen med den skatteväxling som jag pratar om i min fråga är ju att vi skall kunna angripa två stora problem, dels de växande miljöproblemen, dels den höga arbetslösheten. Vi är överens om att vi behöver minska skattekilarna för att främja framtidens många nya jobb inom tjänstesektorn. Just de stora skattekilarna är en stor bromskloss när det gäller framväxten av nya jobb. Arbetsgivaravgifter, moms och skatter hämmar tillsammans just detta. Vi är nog överens om att skattekilarna bör minskas, och vi är kanske också överens om att skattetrycket bör minskas, även om jag tror att Bo Lundgren efter helgens moderatstämma är något mer het på gröten än vad en kristdemokrat kanske är. Det intressanta är just skatteväxlingsidén, som ju innebär att man angriper båda de här problemen och som skapar en möjlighet för oss att komma framåt -- vi kan minska skattekilarna samtidigt som vi för in mer av ekonomiska styrmedel för att skapa ett mer resursbevarande samhälle, ett samhälle där marknadskrafterna, marknadsmekanismerna, utnyttjas för att minska energiförbrukningen och utsläppen av miljörfarliga ting. Vi vet också att dagens och framtidens miljöproblem i allt högre grad orsakas av just de många, små utsläppen. Det är helt enkelt vår livsstil, vårt sätt att konsumera, vårt sätt att leva som skapar miljöproblem -- det gäller ozonskiktets förtunning, avfallsproblemet, etc., etc. Att flytta över en del av beskattningen på miljöfarliga utsläpp, energiförbrukning och förbrukning av ändliga naturresurser kan då vara ett sätt att komma åt dessa miljöproblem och samtidigt skapa många nya jobb. I det avseendet tycker jag faktiskt att svaret är något tunt. Jag skulle därför gärna vilja att statsrådet utvecklade sina synpunkter.

Fru talman! Det är intressant att Bo Lundgren säger att vi bör använda oss av ekonomiska styrmedel i högre grad och att han också nämner koldioxid som ett viktigt område att använda som skatteunderlag även i en sådan här skatteväxling. Det finns emellertid en risk att vi bara står och väntar på vad som skall hända i omvärlden. Jag menar att vi måste jobba parallellt med två områden. Vi måste jobba vidare inom EG och inom de olika GATT och OECD-sammanhang som vi finns med i för att få in mer ekonomiska styrmedel. Men det fina med skatteväxlingen är att den gör det möjligt också för Sverige som land att ta steg på vägen. Skatteväxlingen bygger nämligen på att vi höjer vissa beskattningar av miljöfarliga utsläpp och sänker andra skatter för företag, exempelvis arbetsgivaravgifterna. Därmed är skattetrycket på företagen generellt sett oförändrat. Självfallet finns det vissa risker för exempelvis vissa branscher, och därför har vi kristdemokrater också föreslagit att man skall göra en parlamentarisk utredning för att granska de här frågorna och lägga fast en långsiktig plan för hur vi skall komma framåt och jobba parallellt med svenska åtgärder och internationella åtgärder. Min fråga till Bo Lundgren är: Är inte en utredning ett lämpligt forum för att diskutera sig samman om den omställning som vi måste göra åtminstone för att klara vår framtida miljö?

Fru talman! Medan Bo Lundgren ser problemen och restriktionerna ser jag möjligheterna att Sverige successivt och noga genomtänkt kan börja ställa om i en mer miljövänlig riktning än hittills. Jag tror att det blir nödvändigt för framtiden. Vi kan göra detta inom ramen för ett totalt oförändrat skattetryck, kanske blir det på sikt också fråga om ett sänkt skattetryck. Vi kan genom att minska de här skattekilarna också främja skapandet av nya jobb snabbare än vad som annars vore möjligt, och vi kan också stimulera fram miljöteknologisk industri med nya jobb. Självfallet måste det här genomföras med förnuft och med noga genomtänkta system, och speciella hänsyn måste tas till viss typ av tung och energikrävande industri. Jag tror att just detta kan lösas, speciellt med tanke på att utvecklingen är på gång i den här riktningen också i EG-länderna. Jag menar att detta kan ske just i en utredning. Jämför med den stora skattereform som genomfördes för några år sedan. Då lyckades man samla ihop sig över partigränserna och faktiskt få till stånd viktiga förändringar i skattesystemet. Även om inte Bo Lundgren och inte heller kds var med på noterna på alla punkter, var många delar i skattereformen viktiga och bestående och något som vi fortfarande har nytta av. På samma sätt menar jag att en utredning om en skatteväxling kan föra frågan framåt. Vi behöver samla oss över partigränserna.

Fru talman! Jag är litet ledsen över att behöva konstatera att Bo Lundgren i dag framstår som pessimisten som inte ser möjligheterna. Det brukar normalt sett inte vara Bo Lundgrens hållning. Bo Lundgren talar här om att vi i den förra skatteutredningen anpassade oss. Låt oss nu se om det är möjligt att gå före. Jag är helt övertygad om att vi annars tvingas att anpassa oss, om inte annat på grund av de hot som miljöproblemen skapar. Detta är ett sätt att i mycket större utsträckning än hittills få marknadsekonomin att arbeta i miljöns tjänst. Den möjligheten måste vi ta. Det måste vi göra på ett långsiktigt förutsägbart sätt och inte med kniven på strupen. Många företagare som jag har talat med säger att detta inte är helt omöjligt om de bara får klara spelregler, långsiktighet i besluten, och får veta vad som gäller. Det är det vi skall åstadkomma genom att samarbeta mellan partierna och inte bara gräva ner oss i problemen och svårigheterna. Det finns möjligheter att diskutera oss samman och utreda frågan ordentligt. Då kan vi också lösa de problem som alltid uppkommer i övergångsfaserna. Frågan är bara: Är Bo Lundgren beredd att medverka till detta?

Fru talman! Bengt Hurtig har frågat mig om jag är beredd att ta några initiativ till förbättring av lagstiftningen för dels förtroendevalda i kommuner, dels nämndemän i domstolar. När det gäller de kommunalt förtroendevalda finns redan i dag en bestämmelse i kommunallagen om rätt till den ledighet som behövs för uppdragen. Dessa regler gäller dock inte för nämndemän, eftersom dessa inte räknas som förtroendevalda i kommunallagens mening. De frågor som Bengt Hurtig tar upp utreds för närvarande av två olika utredningar. För det första gör Utredningen om ledighetslagstiftningen en översyn av lagstiftningen på detta område i syfte att göra lagstiftningen lättare att förstå, överblicka och tillämpa för dem som berörs av den. Regeln i kommunallagen om rätt till den ledighet som behövs för de kommunala uppdragen är en av de bestämmelser som uttryckligen omfattas av översynen. Utredningen skall vara klar till årsskiftet. Vidare skall Utredningen om domstolarnas och domarnas ställning inför 2000-talet bl.a. se på möjligheten att utse nämndemän på annat sätt än genom direkta val av fullmäktige. Denna utredning skall vara klar före den 1 juli 1994. Jag vill också peka på den allmänna genomgång av de förtroendevaldas arbetsvillkor som Lokaldemokratikommittén har gjort i sitt slutbetänkande. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. Jag skall alltså konstatera, att regeringen redan på en rad olika sätt har uppmärksammat de förtroendevaldas situation. När det gäller nämndemännens arbetsvillkor anser jag att pågående utredningsarbeten bör avvaktas innan regeringen tar eventuellt nya initiativ. Jag kan ge Bengt Hurtig rätt i att problemet med rätt till ledighet för förtroendevalda med skiftarbete kvarstår olöst. Det framgår inte av förarbetena till vare sig 1977 års kommunallag eller 1991 års kommunallag hur detta problem skall lösas. Jag är därför beredd att ta initiativ till en översyn av reglerna i kommunallagen om rätt till ledighet för kommunala förtroendeuppdrag.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Den sista delen av svaret är glädjande. Civilministern säger där att hon är beredd att ta initiativ. Det är ett fall framåt efter de minst 15 år som vi har diskuterat dessa frågor. Jag tror att en ökande andel av dem som har lång arbetstid har problem med detta. Samhället ställer krav på att människor skall kunna vara flexibla i sin arbetstid och jobba skift. Det gäller inom såväl offentlig som privat sektor. Därutöver har kraven på närvaro inom arbetslivet haft en tendens att öka. Det gäller inte bara skiftarbetare, utan även andra med oregelbunden arbetstid. Det gäller också nämndemännen, för vilka det inte, som det sades i svaret, finns en reglering. Detta är naturligtvis ett problem för enbart en del av arbetskraften. De flesta får nog ledigt för att ta dessa uppdrag. Men man kan också uppleva det som ett hinder att ta ett förtroendeuppdrag. Det hindret bör undanröjas. Jag vill tacka för svaret. Kan vi förvänta oss att det kommer en proposition under våren om de örtroendevaldas villkor?
Fru talman! Jag har förståelse för de problem som skiftarbetare har. Tidigare har man gjort bedömningen att de skulle kunna lösas och att det kanske inte är så många som omfattas av problemen. Det är orsaken till att diskussionen pågått under så många år. Jag anser att man bör se över detta och se till att personer även från denna kategori i samhället har möjlighet att ställa upp som förtroendevalda. Däremot kan jag i dag givetvis inte svara på om regeringen hinner lägga fram något förslag. Det vågar jag inte lova. Men vi har satt i gång arbetet med att se över reglerna.

Fru talman! Hans Andersson har frågat mig om jag avser att snarast ta initiativ till att avskaffa karensdagen. Hans Andersson har ställt frågan med anledning av att Internationella arbetsorganisationen bedömt att införandet av en karensdag även för den som drabbats av arbetsskada inte är förenlig med ILO:s konvention nr 121 om förmåner vid yrkesskada. Hans Andersson har påpekat att anmälan till ILO också avsåg förändringar av arbetsskadebegreppet respektive av bevisbördan i arbetsskadeärenden. För att undvika eventuella missförstånd vill jag framhålla att ILO inte tagit ställning i fråga om arbetsskadebegreppet och bevisregeln. ILO har i den delen begärt att Sverige senast den 15 oktober 1994 skall lämna kompletterande information om de nya reglernas tillämpning. Vad beträffar frågan om karensdag har ILO rekommenderat Sverige att modifiera eller avskaffa den aktuella bestämmelsen och senast nyssnämnda datum, dvs. 15 oktober 1994, till ILO redovisa vidtagna eller planerade åtgärder. Som regeringen förklarat såväl i sitt yttrande till ILO i våras som i samband med ILO-styrelsens behandling av frågan förra veckan fanns det tungt vägande skäl att införa en karensdag i sjukersättningssystemen, nämligen dels en önskan från regeringens sida att införa självrisker i systemen, dels den svåra ekonomiska krisen som krävde stora besparingar. vilket var aktuellt som ett förslag under våren och sommaren 1992 -- lämnade förslag som skulle tillgodose önskemålet att de arbetsskadade skulle ha rätt till ersättning även för den första dagen i sjukperioden. Arbetsgruppens förslag skulle emellertid -- om det hade införts -- ha inneburit en skyldighet för försäkringskassorna att som arbetsskada pröva även mycket korta sjukfall, dvs. att avgöra ibland mycket komplicerade frågor om orsakssamband mellan en påstådd skadlig faktor i arbetet och ett sjukfall på kanske endast ett par dagar. Vid så korta sjukfall finns i allmänhet inte något säkert underlag för ett ställningstagande. Förklaringen till att arbetsgruppen valde en sådan lösning hänger samman med arbetsskadeförsäkringens konstruktion.

Under beredningen av arbetsgruppens förslag inträffade så den akuta krisen i den svenska ekonomin. Till följd härav träffades en uppgörelse mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna. Regeringens utgångspunkt var att två karensdagar skulle införas. Uppgörelsen resulterade dock i en karensdag i kombination med sänkta ersättningsnivåer, bl.a. 70 % efter ett års sjukskrivning. Riksdagen beslöt därefter bl.a. att en karensdag skulle införas i sjukersättningssystemet. Något undantag för de arbetsskadade gjordes inte. Dels kunde ett undantag beräknas medföra ökade administrationskostnader med ett par hundra miljoner kronor, dels skulle man som nämnts hamna i den situationen att försäkringskassan i vissa fall skulle få avgöra frågor om orsakssamband utan egentligt beslutsunderlag. Det är inte svårt att inse att följden av en sådan ordning skulle kunna bli att försäkringskassan skulle tvingas att godkänna en skada som arbetsskada endast på grundval av ett påstående från den försäkrade att ett sjukfall uppkommit på grund av arbetet. Bortsett från det förhållandet att en sådan ordning på sikt skulle kunna bli mycket kostsam är den givetvis ohållbar i praktiken. Jag vill i övrigt passa på att nämna att om det svenska systemet vid tidpunkten för ratificerandet av ILO:s konvention nr 121 fortfarande hade innehållit karensdagsregler det inte hade varit något problem från ILO:s synpunkt att behålla dessa regler. Vidare kan det noteras att sjuk och arbetsskadeförsäkringarna för närvarande är föremål för en omfattande översyn inom ramen för en beredning som har till uppgift att lämna förslag till en ny ordning för lagfästa ersättningar vid sjukdom och arbetsskada som innebär att försäkringsutgifterna inte skall ingå i statsbudgeten.

Fru talman! Får jag först kommentera Vänsterpartiets förslag till besparingar. Problemet är att det är svårt att få dem att räcka till i det ekonomiska läget. Vänsterpartiet har i en mängd fall motsatt sig varje form av besparingar i systemet -- under den mest akuta ekonomiska kris som vi har haft på mycket länge i vårt land. I mitt svar har jag försökt redovisa hur läget ser ut och vilka skäl som har legat bakom vad vi har anfört till ILO. Mot denna bakgrund är det min bedömning att vi -- regeringen och jag -- för närvarande inte har några planer på att föreslå riksdagen någon förändring i de bestämmelser som en mycket bred majoritet av riksdagen fattade beslut om i december i fjol. Jag blev litet förvånad när Hans Andersson hävdade att Sverige gång på gång skulle ifrågasättas i internationella sammanhang. Det har jag dock inte stött på. Däremot har jag stött på att man från svensk fackföreningsrörelses sida har velat angripa såväl den föregående regeringen, den socialdemokratiska, som den nuvarande genom att gå vägen via Genève. Man har i samtliga fall, utom i det fall med karensdagar som vi nu diskuterar, inte fått gehör för sina synpunkter. Det är synd om Hans Andersson skulle bidra till att späda på en mytbildning om att Sverige skulle ha stora problem med sitt agerande i internationella sammanhang. Jag beklagar om Hans Andersson tyckte att min genomgång av sakfrågan var för teknisk och tråkig. Min avsikt var att ge en så fyllig redogörelse som möjligt.

Fru talman! Får jag bara rekapitulera hur situationen ser ut. Vi har i Sverige valt, bl.a. av administrativa skäl, att ha en samordning mellan sjuk och arbetsskadeförsäkringen. Vi har haft det mycket länge i vårt land. ILO har en konvention som i denna del har utgångspunkten -- vilket jag nämnde i mitt svar -- att det är tillåtet och möjligt med flera karensdagar, om man har det i samband med den senaste ratificeringen av konventionen. Sverige hade vid det senaste tillfället tagit bort karensdagarna i försäkringen. Om man skulle separera systemen och göra två skilda system -- vilket Hans Andersson egentligen begär på grundval av det han har inhämtat från ILO -- skulle man få oerhört stora administrativa kostnader för att betala ut relativt ringa ersättningar till dem som Hans Andersson förmodligen värnar om. Det är beklagligt att de administrativa kostnaderna är mycket stora. Detta har vi infomerat ILO om. Jag har uppfattat att ILO har mycket stor förståelse för de svenska ekonomiska problemen. Jag vågar nog säga att detta inte är någon av ILO:s största frågor, i ett läge där man accepterar karensdagar i systemen långt utöver det vi har. Den ersättningsnivå vi har ligger långt utöver den som

Fru talman! Om Hans Andersson betraktar de administrativa argumenten som en bortförklaring, vågar jag nog säga att han inte har satt sig in i frågan. Det finns ingen som jag har träffat, som har satt sig in i den här frågan, som inte gör bedömningen att det är förenat med mycket stora administrativa kostnader. Om vi skall diskutera de arbetsskadades rättigheter snarare än den här artikeln i konventionen, får man med den ersättningsnivå som Sverige har per dag, så fort man har varit sjuk någon vecka, större ersättningsnivå än vad ILO kräver. Med andra ord är självrisken mindre än vad ILO kräver som miniminivå. Diskussionen gäller mycket konkret de som har mycket få dagar beroende på arbetsskada och om det är värt byråkratikostnader på ett par hundra miljoner för att betala ut det här. Det förvånar mig att Hans Andersson gör den prioriteringen.

Fru talman! Jag tror att Hans Andersson i denna del överdriver ILO:s kritik emot den karensdag som, av de skäl som jag har redogjort för ett par tre gånger, finns med. Får jag ånyo påminna om att det finns en sjuk och arbetsskadeförsäkringskommitté som har börjat sitt arbete i höst och som skall se över hela de svenska sjuk och arbetssakdeförsäkringarna. Den kommer att arbeta med dessa frågor för att se om man kan få till stånd ett annat system för den totala sjuk och arbetsskadeförsäkringen. Eftersom Hans Andersson tog upp frågan om EG anslutningen, vill jag bara påpeka att i de samtalen på socialförsäkringsområdet är vi aldrig i närheten av en sådan detaljreglering som Hans Andersson nu försvarar vad gäller ILO. Det har kanske inte kommit fram i den hittillsvarande debatten, men de detaljregleringar som finns i dessa konventioner går långt utöver vad någon egentligen skulle acceptera i samband med det medlemskap i EG som vi hoppas på.

Fru talman! Jag vill inte spekulera i vilka skälen är till att Hans Andersson står ensam. Det är inte alltid en merit att vara ensam -- det behöver inte vara någon nackdel heller. När riksdagen diskuterade dessa frågor i december i fjol fanns inte ens detta argument. Det anfördes i stället andra skäl, bl.a. från Hans Anderssons parti. Fru talman! Sammanfattningsvis kan jag säga att vi nu har fått påpekanden från ILO. Vi har förstås tagit del av dem, och vi vet att det finns en beredning som ser över hela systemet.

Herr talman! Ulrica Messing har med hänvisning till dels uppgifter från Sipri om militärutgifterna i Indien och Pakistan, dels regeringens stöd för Kockums ansträngningar att sälja ubåtar till Pakistan frågat mig om det är motiverat att vid ärenden som gäller vapenexport till Indien och Pakistan väga in rustningsnivån i regionen. Svaret på Ulrica Messings fråga är i princip ja. I varje vapenexportärende gör regeringen en helhetsbedömning utgående från de riktlinjer för utförselpolitiken som riksdagen har godkänt. En aspekt som därvid beaktas är materielens art och vilken betydelse den skulle ha på landets s.k. militära potential, dvs. dess rustningsnivå och sammansättning av krigsmateriel. Detta är en skrivning som föreslogs av 1988 års parlamentariska krigsmaterielexportutredning och som i sin tur ersätter den tidigare gjorda distinktionen mellan defensiv och offensiv materiel. Denna aspekt har också beaktats i regeringens ställningstagande till Kockums ubåtsaffärer med Pakistan. I detta fall rör det sig om en ersättningsleverans, som enligt regeringens bedömning inte destabiliserar det säkerhetspolitiska läget i regionen. Pakistan har för närvarande sex ubåtar, av vilka de fyra äldsta skall ersättas av tre nya konventionella ubåtar i slutet av 1990-talet.

Vad jag här har sagt om beaktande av materielens art och dess inverkan på rustningsnivåerna gäller generellt och ingår således i den totalbedömning som görs i alla ärenden, såväl beträffande Indien och Pakistan som beträffande andra mottagarländer.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Dinkelspiel för svaret. Jag tycker att denna fråga är viktig. Om man ser på hela området med Indien och Pakistan och även andra områden i världen, finner man att det på många håll pågår en stor upprustningskarusell, inte bara när det gäller ubåtar utan också när det gäller andra vapen. I grunden ligger på flera håll många gamla och oftast etniska konflikter. Genom att regeringen tillåter försäljning av ubåtar till ett område, som man vet är oroligt och där det pågår en hets kring upprustningen med olika vapen, inte bara ubåtar utan alla vapen, accepterar regeringen det faktum att en upprustning pågår. Då blir helhetsbilden oroväckande, vilket jag reagerar mot. Är det bara helhetsbilden kring just antalet ubåtar och den situationen som regeringen har tagit hänsyn till eller är det helhetsbilden kring upprustningen med alla vapen och den situation som detta kan innebära?
Herr talman! Vi gör givetvis en övergripande bedömning av läget, då vi tar hänsyn till den samlade rustningsnivån och vad försäljningen kan innebära för förändringar i rustningsnivån. Den grundläggande utgångspunkten är frågan huruvida det föreligger någon överhängande risk för väpnad konflikt. Vår bedömning är att så inte är fallet här. Det finns visserligen svåra frågor i de bilaterala relationerna mellan i första hand Indien och Pakistan. De är t.ex. djupt oeniga om lösningen av Kashmirfrågan, men det är ändå en överdrift att tala om en väpnad konflikt. I sammanhanget har vi också tagit hänsyn till rustningsnivån på respektive sidor och funnit att det i detta fall är fråga om ersättningsleveranser och därmed ingen höjning av nivån. Det är klart att vi också ser på den politik som under åren har förts mot respektive länder, än en gång i ljuset av de gällande riktlinjerna. Då kan vi konstatera att det har skett mycket stora leveranser av krigsmateriel också till Indien under åren.
Herr talman! Jag tycker att det är intressant att debattera sådana här frågor. De är oerhört viktiga för alla människor, och de är djupt politiska och ideologiska. Jag vet att det i en lågkonjunktur är svårt att ta olika hänsyn, men jag tror att vi i framtiden måste engagera oss djupare än vi har förmåga att göra i dag. Vi måste också vara noggrannare med den bakomliggande argumentationen när vi tar hänsyn till skilda vapenexporter. Jag tror att vårt eget intresse ofta på olika sätt avgör vilka slutsatser vi kommer till. Det må vara hänt en del gånger, men vi får inte tumma på gällande regler.
Herr talman! Det är inte fråga om att tumma på lagen. Riktlinjerna efterlevs, och detta har heller inte ifrågasatts i detta fall. Jag delar Ulrica Messings uppfattning att det finns all anledning att ställa dessa riktlinjer och även tillämpningen av dem fortlöpande under debatt. Denna fråga är inte lätt. Jag försäkrar att den är en av de besvärligaste frågor som jag själv, regeringen och den rådgivande parlamentariska nämnden har att ta ställning till. Jag medverkar gärna i en fortlöpande debatt om dessa frågor, som tar sikte inte bara på symtomen -- för trots allt är ju köpet av krigsmateriel ett symtom på en bakomliggande utveckling som det finns än större anledning att försöka angripa. På den punkten tror jag att vi är eniga.